Herr talman! Det här ärendet består av två helt olika delar. Dels handlar det om besparingar i budgeten, dels gäller det sidor av den allmänna industripolitiken. Det är naturligtvis litet märkligt att debattera två så skilda dimensioner av industridepartementets verksamhet under samma rubrik. Men det får gå så gott det kan. Jag skall börja med besparingsförslagen. Här är vi från vpk ytterst kritiska på flera punkter. Regeringen vill pruta på anslaget till sprängämnesinspektionen. Är det försvarligt? Statens sprängämnesinspektion har överinseende över hanteringen av explosiva och brandfarliga ämnen. I fabriker och på upplag, i hamnar och i bostadsområden har inspektionen att bevaka de på senare år allt större riskerna som hanteringen av sådana substanser medför. I praktiken är detta en viktig del av arbetarskyddet. Det handlar om ett skydd mot faror, som kan ha väsentligt mera omedelbara följder för både liv och hälsa än dammig luft eller olämpliga maskiner. Det är oansvarigt, menar vi, att försvaga ett sådant skydd. Vad som alldeles särskilt förvånar är det socialdemokratiska ställningstagandet i utskottet. Vad regeringen begär är ju klarsignal för inskränkningar i nästa års budget. Och det går socialdemokraterna ju i praktiken med på. Man hänvisar till att det inte föreligger något direkt formellt förslag. Men om vi nu släpper igenom regeringens allmänna begäran, så innebär det en klarsignal för konkreta försämringar i januari. Inte heller går det att krypa bakom anmärkningen i petita, att sprängämnesinspektionen skall övergå till avgiftsfinansiering. För det första är det i det här fallet rent principiellt en diskutabel ordning, som avstyrkts av både inspektionen och riksrevisorerna. För det andra är verksamheten inte sådan att det är lämpligt. Avgiftsfinansiering må till nöds fungera när det är fråga om sådana tjänster som företag och allmänhet själva begär. Men här gäller det självständiga initiativ och inspektioner för att man skall kunna uppdaga faror som vissa intressen kanske vill dölja. Här borde både socialdemokraterna och vpk redan nu ha sagt ifrån. Så gäller det de regionala utvecklingsfonderna. Där vill regeringen skära ner med 125 miljoner. Och det förslaget får stöd av socialdemokraterna. Jag förstår inte riktigt det ställningstagandet. Just det faktum att det finns pengar som kan disponeras regionalt, som kan bilda en rörlig styrka ute i länen, har ändå betydelse för främjandet av olika näringsinitiativ. Det är också i linje med vad Hans Hagnell så ofta påpekat — större rörlighet i regionpolitiken. Varför skall man då slå ned på det? Om man skall föra den diskussionen kan man ju säga att det vore mera befogat att spara på de statliga lokaliseringsstöden, som till 90 26 är en ren myt. Detsamma gäller faktiskt nedskärningen i fråga om industriverkets utredningspengar. Om det är någonting som krävs de närmast kommande åren, så är det fördjupade analyser av industriella strukturoch framtidsproblem. Varför då ge sig på och försvåra just detta? Återigen förvånas vi i vpk av det socialdemokratiska ställningstagandet. I annat sammanhang i detta ärende stöder socialdemokraterna yrkanden om utredning av t.ex. verktygsmaskinindustrins framtid. Sådana yrkanden förekommer både i soch i vpk-motioner. Men samtidigt släpper ni igenom propåer om en minskning av industriverkets utredningsbudget. Jag har litet svårt att se logiken i det. Ytterligare en specialfråga behandlas i betänkandet. Det gäller nedläggningen av Lidköpings Mekaniska Verkstads AB. Till yrkandet om en analys av verktygsmaskinindustrin har i vpk:s motion kopplats ännu ett yrkande, nämligen kravet på ersättningsindustri — en statlig satsning i Lidköping på produktion av verktygsmaskiner. Det vill de borgerliga inte höra talas om. Men också socialdemokraterna vill lämna fältet fritt för den privata industrins manövrer. Jag tycker att det är synnerligen märkligt. Vi skulle alltså säga till lidköpingsborna att någon industri får de inte, men en utredning får de. Socialdemokraterna i utskottet visar en högst missriktad solidaritet med den borgerliga regeringen på den punkten. Jag övergår nu till det avsnitt av ärendet som har en mer allmän industripolitisk räckvidd. Den främsta utgångspunkten är här att den socialdemokratiska riksdagsgruppen i sin motion med anledning av besparingsmotionen — den stora motionen så att säga — även har tagit upp förslag rörande framtida industripolitik. I de här förslagen finns ett flertal riktiga eller utvecklingsbara tankegångar. Naturligtvis föranleder det oss att rösta för flera av de socialdemokratiska reservationerna. Ändå måste man på en rad punkter ställa sig frågande. Vad syftar egentligen den socialdemokratiska näringsoch industripolitiken till? Vilken är dess intressepolitiska utgångspunkt? Det kan vara av visst intresse att resonera om detta, därför att det ju kan bli nästa valperiods regeringspolitik. Vi kan inte finna annat än att socialdemokratin här befinner sig i ett allvarligt dilemma. Under sin regeringsperiod tidigare kom den socialdemokratiska regeringen i allt större politiskt och ideologiskt beroende av de stora finansgruppernas ekonomiska filosofi. Socialdemokratin utvecklade aldrig någon oberoende syn på dessa frågor, någon syn som utgick från arbetarrörelsens ideologiska grundvärderingar. I stället ställde man upp på strukturomvandlingen, sådan den tolkades och definierades av storkapitalet. Man ställde upp på de stora folkomflyttningarna, på utarmningen av skogslänen, på uppdelningen av människorna i A-, B och C-lag. Man spridde t.o.m. studiecirkelmaterial som hade titeln Förändringens vind och som syftade till att försona partikadern med de nya kraven och tendenserna i kapitalismen. Med tiden har det dock för allt fler socialdemokrater blivit uppenbart att denna politik gynnade storkapitalet och inte arbetarrörelsen. För allt fler i hela arbetarrörelsen står det också klart att den hittillsvarande socialdemokratiska politiken varit felaktig. Det handlar i det här fallet för arbetarrörelsen inte om att försona och sammansluta sig med privatkapitalet. Det handlar om makt. Det handlar om helt olika värderingar. Det handlar om helt olika syn på produktionen, på arbetet, på teknologin. Men om man nu ser på de socialdemokratiska reservationerna till dagens ärende från näringsutskottet finner man att det inte förekommer någonting av detta ifrågasättande, denna kritik av kapitalismen. Tvärtom — allt andas gemensamhet med storfinansen. Ingenstans ens antyds att löntagarna har några intressen som står i strid med de stora kapitalens makt. Den filosofi som predikas är nära nog helt identisk med Krister Wickmans gamla näringspolitik. Här talas t.ex. om överläggningar med näringslivet rörande samverkan stat-näringsliv. Vad är detta? Vad skall man samverka om? På vilken grund, på vems villkor? Socialdemokraterna i utskottet framställer det som om det inte fanns några skiljaktiga grundvärderingar, som om arbetaroch fackföreningsrörelsen, storfinansen och staten alla hade en gemensam utgångspunkt. Men så är det ju inte i verkligheten. Storfinansen har intresse av en viss sorts industristruktur, löntagarna av en helt annan. Storfinansen driver fram fusioner, nedläggningar, monopol, karteller. Löntagarna däremot har ju intresse av att försvara jobben, försvara bygderna, bryta upp monopol och karteller. Storfinansen har intresse av kapitalflykt och spekulation. Löntagarna har däremot intresse av att hindra detta och i stället tvinga fram produktiva satsningar. Storfinansen har intresse av en teknologi som ökar styrningen av arbetet och som automatiserar bort dess yrkesinnehåll. Löntagarna däremot har intresse av en teknologi som underlättar insyn och demokratisering och som tar till vara arbetets yrkesinnehåll. Beroende på vilken värdering man har måste man alltså eftersträva helt olika utveckling. Meni de socialdemokratiska reservationerna framställs allt som en enda stor försoning. Det finns en enda väg — den kan vi gå om staten, storfinansen och löntagarna omfamnar varandra. Socialdemokraterna vill ha en strukturfond. Det är en i och för sig god idé. Men så säger man: Den skall ta fram riskkapital till stora projekt, som har svårt att rekrytera kapital. Men det råder ju ingen brist på kapital. Det finns mängder av pengar. Det är bara det att de inte används för produktiva ändamål. Varför skall då arbetarna tvångsspara för att servera riskkapital åt storföretagen? Vore det inte bättre om man tvingade spekulationskapitalet in på produktiva investeringar? Varför skall storföretagen få tillgodogöra sig arbetarnas pengar? Är det inte äntligen dags att löntagarna får ett självständigt inflytande över fonder och över pengar som alltid varit storfinansens exklusiva tillgångar? Socialdemokraterna vill ha samhällsägda utvecklingsbolag. Men då måste man fråga: Vad skall de göra? I reservation 7 ger man exempel på samarbetet mellan televerket och LM, mellan Vattenfall och ASEA. Det är ju intressant. Utvecklingsbolaget Ellemtel bildades som ett partnerföretag mellan staten och LM. Varför? Jo, den avsikten är tydlig nog. Televerket hade ii det läget betydande utvecklingsresurser och skicklig personal på hand. Verket kunde alltså ha blivit en farlig konkurrent till Wallenberg och hans LM. Hur gjorde man då? Jo, man lät utvecklingsbolaget bygga på ett avtal som garanterade LM rätt till utlandsmarknaden. Televerket däremot fick hålla sig hemma. Konstruktionen var alltså avsedd att hålla tillbaka det offentliga ju också i ett mycket intressant ljus när man erinrar sig den nu i dagarna Tisdagen den diskuterade internationella elektriska kartellen. Vi menar att en uppbind 16 december 1980 ning av staten och det offentliga på detta sätt i högsta grad är till kartellintressenas och privatkapitalets förmån. I stället för att bryta upp de privata jättarnas överenskommelser, så gick alltså den socialdemokratiska samarbetspolitiken ut på att beröva staten möjligheterna till en oberoende politik och underordna den under de privata intressena. Är det sådana utvecklingsbolag vi skall ha? Jagtror att flertalet löntagare betackar sig, om de ges en ordentlig och ärlig information om vad det gäller. Däremot är det sant att i en annan form och med en annan politisk syftning och medvetenhet kan sådana här utvecklingsbolag vara bra att ha. Socialdemokraterna i utskottet vill ha en delegation för utvecklingsprojekt av nationell betydelse. Men då måste man också fråga: Vad skall den syssla med? Skall det vara ett samarbetsorgan, där staten ställer upp för att understödja projekt som i verkligheten leds och kontrolleras av privatkapitalet? Man talar om projekt inom mikroelektroniken. Men varför säger man då inte någonting om vilken sorts datorutveckling man vill ha? Hela sättet att uttrycka saken är som när LO-chefen talar på Arosmässan. Man vill att staten och facket skall gå ihop om datoriseringen. Men man talar inte om vilken datorisering man vill ha. Vill man ha digitala system, som kan bli ödesdigra för arbetarens hela yrkesroll och som främjar auktoritära beslutsmetoder? Eller vill man ha analoga system, som kan bevara yrkeskunnandet hos arbetare och lättare förenas med en demokratisering? Det är det som är det avgörande. I Sverige är det nästan bara system av den första typen som planeras. Då är det litet märkligt att det tydligen är det som man vill att facket och löntagarna skall ställa upp på och som skall främjas av ett särskilt utvecklingsbolag. Efter denna genomgång vill jag sammanfattningsvis säga följande. Skall man få en progressiv industripolitik efter 1982, så måste socialdemokratin sluta driva 60-talspolitik i 80-talets samhälle. Arbetarrörelsen måste skaffa sig en självständig politik. Man kan inte fortsätta att bygga på illusionen om ett samarbete med de krafter som på varje punkt nu hänsynslöst demonstrerar att de har rakt motsatta intressen mot arbetarrörelsen. Socialdemokratin måste börja lära sig av sina år i opposition, någon gång lära sig att arbetarrörelsens strävan och folkflertalets intressen inte är förenliga med de stora kapitalens. Man kan inte predika samarbete med dem som gör allt för att undergräva ens egna strävanden. Man kan inte bygga en industripolitik på en teknokratisk syn, en syn som låtsas att teknologi och industriutveckling är neutrala, att det bara finns en riktning som alla måste gå. Man måste bygga en politik på värderingar, på en samhällssyn, på en ideologi. Den dag hela arbetarrörelsen har en självständig, radikal samhällsideologi — då kommer dess industripolitik också att se helt annorlunda ut än i dag. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk:s samtliga motionsyrkanden.

Herr talman! Jag tänker inte ta upp någon längre ideologisk debatt med Jörn Svensson vid denna tid på kvällen. Låt mig bara säga att det väl är litet förunderligt att Jörn Svensson när han går upp i denna debatt inte säger ett ord om de egna motionerna, utan ägnar sig åt att tala om hur fördärvliga de socialdemokratiska förslagen är. Det skulle ha varit klädsamt om han ändå något hade behandlat motionen 107 av Lars Werner m.fl. och 1979/80:391 av Carl-Henrik Hermansson m.fl., i stället för att ägna sig åt att tala om för socialdemokraterna att de ändå någon gång måste lära sig något. Det vore roligt om Jörn Svensson någon stund lät bli att hetsa upp sig och skrika om andra, så att han kunde lära sig någonting själv i detta sammanhang. Det var detta jag ville säga rent allmänt. Motionen 391 får väl i Jörn Svenssons ögon betraktas som något förnedrande. Han sade ju att alla våra tillstyrkanden andades en enda stor vilja till försoning. Eftersom vi har tillstyrkt den här vpk-motionen, omfattas väl också den av denna allmänna försoning. Det var visserligen inte min avsikt, men låt oss ändå säga att det förhåller sig så. Men vad jag egentligen ville framhålla föranleddes av att Jörn Svensson menade att vi i praktiken går emot t.ex. vissa arbetarskyddsåtgärder, eftersom vi inte sagt nej till alla borgerliga förslag. Vi har generellt uttalat att vi inte tar ställning till alla de frågor som inte direkt föranleder anslagsäskanden utan där det bara antyds att man nästa år kommer att ta upp vissa besparingsförslag, dvs. att man då möjligen kommer att vidta några åtgärder. Att vi inte har bundit oss för något sådant är väl en ganska vettig ståndpunkt, somt.o.m. Jörn Svensson bör kunna acceptera. Vi har inte tagit ställning på dessa punkter, eftersom det där inte finns några förslag, bara allmänt bludder. Däremot har de borgerliga sagt att de godtar att regeringen kommer att handla på angivet sätt nästa år. Märk väl skillnaden! Vi kommer att gå emot dessa tankegångar när de kommer igen i form av direkta förslag. Jag vill alltså poängtera att vi inte har släppt igenom något från borgerligt håll. De stora orationerna tycker jag att Jörn Svensson nu kunde ägna åt vpk-motionerna, inte åt de socialdemokratiska.

Herr talman! Jag vill först säga att jag inte skriker från denna talarstol, Ingvar Svanberg. Möjligen talar jag högt, så att folk på läktarna skall höra, eftersom jag vet hur det är att därifrån lyssna på debatterna. Det är inte för attskrika som jag står här. Jag vill dessutom säga att jag också har talat om de vpk-motioner som är aktuella och om de krav som vi har. Det är trots allt bra om det inte blir något av förslaget beträffande sprängämnesinspektionen, även om signalerna är oroande. Låt oss i så fall gå tillsammansi januari från var sitt håll och avslå det — det är utmärkt! Kvar står dock det som gäller de regionala utvecklingsfonderna. Jag förstår inte riktigt varför ni går emot detta. Sedan är det väsentliga inte vilken tid på kvällen som vi diskuterar. Det måste alltid finnas tid att föra det som jag avser att föra här, nämligen en kritisk dialog. Det finns nämligen många tankar i de socialdemokratiska reservationerna som är bra och riktiga, även om de är ofullgångna. Men det är ju oerhört väsentligt att vi för denna kritiska dialog inom arbetarrörelsen. Det finns dock erfarenheter av 1960-talets näringspolitik vilka måste tas till vara i dag och som visar att denna politik trots allt var felaktig. Jag tror att det är en åsikt som har stöd av en växande opinion i det socialdemokratiska partiets bas att det var felaktigt att ställa upp bakom den typ av folkomflyttning och strukturomvandling som man då stod för, liksom att man kan dra slutsatser av detta för framtida näringspolitik. Låt mig bara för att belysa detta dilemma, som är herr Svanbergs och inte mitt, åtminstone inte annat än indirekt — också jag representerar ett parti som tillhör arbetarrörelsen och har sina rötter och traditioner där. I gårdagens ledare i Aftonbladet står det så här: ”Det är först när arbetarrörelsen och näringslivets företrädare finner en väg som är ömsesidigt tolerabel som landet får en effektiv krispolitik. Vad det borgerliga regeringsinnehavet visat tydligast av allt är ju att det är dessa två krafter,” — dvs. arbetarrörelsen och näringslivets företrädare — ” som kan styra landet ———-.” Jag jämför denna egendomliga klassamarbetspolitik som här uttalats med ett avsnitt på s. 6 i det socialdemokratiska partiprogrammet: ”Socialdemokratin motsätter sig en ordning vilken ger ägandet rätt att utöva makt över människor. Den bekämpar varje koncentration av den ekonomiska makten i ett fåtals händer.” Men det ledaren i Aftonbladet ställer upp på är just den koncentrationen och dess fortsatta ledning i det svenska samhället.
Herr talman! Om jag använde ordet skriker om Jörn Svensson skall jag be om ursäkt för det. Jag tror jag sade engagerar sig och skriker. Jörn Svensson har ett sätt att tala, som jag själv har en tendens att falla in i, nämligen att hetsa upp sig, bli engagerad och ivrig. Jag menade inte att han skriker här i lokalen, utan att vi för en mycket hetsig debatt. Det verkade som om vi vore kolossala ovänner om saker vi kanske inte är ovänner om. När det gäller frågan om vad vi gått med på och inte gått med på vill jag säga att vi ställer upp och diskuterar alla de förslag som kommer från regeringen i budgetpropositionen. Vi har inte godtagit dem i förväg. Jörn Svensson talar om att redogörelsen i våra reservationer inte är slutgiltig, inte färdig, inte inträngande på alla punkter. Det vore väl förunderligt om den kunde vara det. Jag tror inte Jörn Svensson skall försöka göra detta till någon lärobok i socialdemokratisk strategi på näringslivsområdet. Detta gäller bara hur vi på de här punkterna, i ett mycket utsatt läge, vill försöka skapa ny sysselsättning och få någon fason på ekonomin i det här landet. Det är helt enkelt så det ser ut. Jag har inte läst artikeln i Aftonbladet, så jag kan inte yttra mig om den. Men för socialdemokratin är det självklart att det inte är pengarna som skall ha makten i samhället, det är människorna. Vi skall försöka skapa ett samhällssystem där de anställda, medborgarna, har ett större inflytande över industri och näringsliv. Det innebär inte att vi för den skull accepterar alla de propåer som Jörn Svensson kommer med. Han talar om hur fördärvbringande den socialdemokratiska politiken har varit. Jag skall inte börja med att tala om hur fördärvbringande den politik skulle ha varit som vpk försökt propagera för under samma tid men dess bättre aldrig fått tillfälle att försöka genomföra. Jag tror vi skall försöka låta bli att tala i varandras ställe. Om jag talar för socialdemokratin och Jörn Svensson talar för vpk tror jag det blir bra.

Herr talman! Jag har inte ställt kravet på den socialdemokratiska industripolitiken, så långt den är redovisad i motionen och de aktuella reservationerna, att den skall vara speciellt inträngande. Det jag koncentrerar mig på är egentligen en enda fråga. Vilken sorts grundideologi har den? Jag menar att det där, litet schematiskt uttryckt, finns en åtskillnad mellan å ena sidan en grundideologi som går ut på att staten och fackföreningsrörelsen skall ställa upp på den typ av teknologisk utveckling, den typ av industrialisering och strukturutveckling som styrs och leds av de stora kapitaljättarna. Det är en väg man kan gå om man skall regera ett samhälle som detta. Å andra sidan kan man fråga sig vad som skall vara en arbetarrörelses politiska mål. Skall den ha målet att omdana samhället, att ingripa i maktförhållandena och att djupgående förändra dem i demokratiserande riktning inom det ekonomiska livet? Har man den utgångspunkten måste man komma till ett helt annat resultat. Då är partnerbolag som ger storfinansen fördelar — den typ av samarbetsavtal där staten ställer upp på den tolkning av utvecklingen som storfinansen ger — helt förkastliga. Det enda jag begär är att Ingvar Svanberg skall diskutera med mig om vilken huvudlinje det är som är vägledande för den socialdemokratiska riksdagsgruppen och gruppen i näringsutskottet. Jag vet litet grand hur resonemanget går ute bland det socialdemokratiska partifolket. Samma resonemang förs också i väldigt vida kretsar utanför våra partier, bland folk som anser sig ha anknytning till och sympatiserar med arbetarrörelsen, som röstar med dess partier.

Det är i detta läge som arbetarrörelsens folk frågar sig: Måste vi icke ha ett ideologiskt alternativ att sätta emot? Då räcker det ju inte att komma med att Nr 52 vi skall ha en samarbetsdelegation här och där eller gemensamma partnerföretag med storkapitalet här och där, utan då gäller det att diskutera de verkliga maktfrågorna. Det är avsaknaden av dem i de industripolitiska reservationerna i dag som i varje fall har oroat mig litet grand.

Herr talman! Det var ganska intressant med denna oväntade ideologiska debatt mellan företrädare för de socialistiska partierna här i riksdagen om hur industripolitiken skall drivas i ett socialistiskt samhälle. Det kunde vara ganska intressant att få lyssna till fortsättningen, och jag tror att det är bara bra om den här debatten fortsätter inför öppen ridå före nästa val. Det ämne vi nu diskuterar är regeringens sparplan, och där har vi för näringsutskottets del just nu att diskutera industridepartementets förslag. Det är en ganska liten andel av sparplanen som gäller industridepartementet. Det är ganska naturligt, eftersom ansträngningarna för att åstadkomma en bättre balans i budgeten och i utrikeshandeln ju går ut på att minska den överkonsumtion som vi tyvärr har f. n. och på att styra över resurserna mot områden som är väsentliga för vår ekonomi och sysselsättning. Sparåtgärderna inom industridepartementets område är därför begränsade och får ses som nödvändiga rationaliseringsåtgärder som inte behöver påverka verksamheten i någon avgörande grad. Jag vill här understryka att förutsättningen för att vi skall uppnå balans i vår utrikeshandel och i vår statsbudget är att vårt näringsliv kan arbeta lönsamt, utvecklas och bli konkurrenskraftigt såväl på exportmarknaden som gentemot den ökande importen. Vi måste därför satsa på åtgärder som stimulerar företagsamheten och de människor som på olika sätt arbetar inom näringslivet till ökade ansträngningar för att bygga ut näringslivet och öka dessa slagkraft. I propositionen sägs klart ut att vi måste skapa bättre betingelser för industrin för att den skall kunna utvecklas och bli konkurrenskraftig. Vår industri är f.n. för liten för att kunna bära upp den kraftigt utbyggda offentliga service som vi har i det här landet. Vi måste därför bygga ut industrin. Vi skallinte rasera vår offentliga sektor, men vi kan ju effektivisera den. Vi måste återvinna förlorade marknadsandelar såväl i utlandet som här hemma. Vi måste få vår industri inriktad på att ersätta olja och att arbeta med de många olika möjligheter som finns för att skapa inhemsk alternativ energi. Inte minst måste vi inrikta oss på att stärka den mindre och medelstora industrin. Den har mycket stor betydelse för produktion och sysselsättning i vårt land. Den har stor betydelse för den regionala utvecklingen och för att vi skall kunna erbjuda alternativ till de många produkter som nu importeras i alltför stor utsträckning och som försämrar vår handelsbalans med utlandet. Jag vill således understryka vikten av att sparinsatserna leder till en 171 åtstramning av konsumtion som är umbärlig och att resurserna i stället styrs över till insatser i vårt näringsliv. En del dylika förslag har redan lagts fram av regeringen, och en del kommer att läggas fram i samband med budgetpropositionen och särskilda propositioner framöver. Vi har delat upp reservationerna i detta betänkande. Herrar Hovhammar och Cars kommer att tala för vissa reservationer, och jag skall beröra en del. Ingvar Svanberg använde sin vana trogen en hel del markanta uttryck. Han sade att regeringspartierna bedriver ett bedrövligt skådespel och att vi bedriver partitaktik. Jag vänder mig mot det resonemanget. Ju längre man driver ett sådant resonemang, desto svårare är det att åstadkomma åtgärder som är verkningsfulla. Jag tror att sådana påståenden i hög grad vilseleder allmänheten. Det ligger ingen partitaktik bakom regeringens sparplan — man tar där upp åtgärder för att försöka komma till rätta med förhållandena. Det är inte några genomgripande eller stora förslag som socialdemokratin framför i reservationerna i det här ärendet. De uttalanden som görs innebär i regel att man slår in öppna dörrar. Det man kräver är redan gjort eller redan på gång — det gäller saker som redan har beaktats eller kommer att beaktas. Därför är de socialdemokratiska reservationerna onödiga. De är inte grundade på verkligheten. Det är ett spel för gallerierna. Reservation 1 behandlar DIS-systemet. Socialdemokraterna är med på att man lägger ned informationssystemet företag-samhälle, men de vill ändå uttala att de vill ha någonting annat i stället. Det är precis vad regeringen säger också. Man har konstaterat att det här systemet på olika sätt har blivit för tungrott, och även kommunerna och andra remissinstanser har sagt att det inte är bra och att de vill ha någonting annat i stället, och det säger också departementschefen. Det bör ersättas med ett effektivare system. Det tycker jag vi skulle kunna vara överens om. Ofta sköts informationen mellan företag och samhälle i praktiken på ett informellt och effektivt sätt, som vi kanske har anledning att utveckla vidare. I reservation 2 säger socialdemokraterna att vi senare en gång till skall ta ställning till de riktlinjer som anges i propositionen. Ja, visst skall vi det. Majoriteten har uttalat att det här får betraktas som riktlinjer efter vilka regeringen kan arbeta vidare. När förslagen framläggs för riksdagen får vi givetvis diskutera dem i detalj och ta ställning till dem. — Det är alltså ingen större skillnad i tänkesättet på de här båda punkterna. Jag hoppar sedan till reservation 9, som gäller teknisk upphandling från privata beställare. Det är en fråga som vi har diskuterat i samband med en motion om att slå vakt om den utrustningstillverkande industrin här i landet. Näringsutskottet uttalade så sent som i våras att det inte var lämpligt med statliga åtgärder för att styra basindustriernas köp av ny maskinutrustning till svenska leverantörer. Utskottet förklarade att detta givetvis var ett viktigt industripolitiskt spörsmål, men man utgick ifrån att regeringen skulle ha uppmärksamheten riktad på den här frågan. Läget är detsamma nu. Utskottsmajoriteten förutsätter att regeringen följer den här frågan med uppmärksamhet och att den tar de initiativ som Nr 52 erfordras. Det är självklart att det är meningslöst att riksdagen vidtar åtgärder för att få till stånd kontakter mellan t.ex. dem som tillverkar verktygsmaskiner och dem som köper dem. Sådana kontakter tas naturligtvis av producenterna i deras marknadsföring, och de kontakterna får utvecklas. Det stora problemet är — det gäller också för den industri som behandlas i nästa reservation, verktygsmaskinindustrin — att vi i viss mån har blivit utkonkurrerade. Vi har haft för högt kostnadsläge, vi har blivit för dyra, vi har inte haft tillräcklig effektivitet i vår industri, och därför har de som behöver verktygsmaskiner i större utsträckning vänt sig till utlandet. Det är en utveckling som vi verkligen får beklaga och som inte minst socialdemokraterna har bidragit till när man har vänt sig emot de krav på ett effektivare näringsliv och en effektivare industripolitik som vi från vårt håll många gånger rest. Jag skall också beröra den reservation i vilken det yrkas att riksdagen skall ge regeringen till känna att den skall uppdra åt de statliga företagen att de skall lägga fram ett investeringsoch utvecklingsprogram. Det här är ju en uppgift som de statliga företagen självfallet har. Ger man en ram för ett av staten ägt företag att arbeta inom, så är det ju alldeles självklart att företaget också måste arbeta med en budget och en framtidsbedömning och då inte bara för ett år utan gärna tre år och kanske längre. När företaget finner att man här har en sak som man vill driva igenom, lägger man fram ett förslag för regeringen. Om regeringen tycker att förslaget är bra, vilket det ofta finns anledning att tycka, lägger regeringen i sin tur fram förslaget för riksdagen. Så går det till. Det finns ingen anledning för riksdagen att hos regeringen begära några treåriga investeringsplaner. Det är företagen själva som skall komma med dessa planer. Det här är också en onödig reservation, som jag ser det. Det som önskas är redan på gång. Med vpk har jag inte så mycket att diskutera i den här omgången. Vad gäller motionen om att starta statlig verksamhet i Lidköping med anledning av den begränsning som ägt rum inom Lidköpings Mekaniska Verkstad vill jag säga att SKF, som är en stor industri, har ett betydande ansvar för verksamheten på orten. Såvitt jag vet är man också medveten om det. Ett samarbete pågår mellan bolaget, kommunen och utvecklingsfonden som redan har varit i viss mån framgångsrikt. Man har skaffat åtskilliga arbetstillfällen, och flera är på gång. Man har också kunnat konstatera att SKF:s produktion i verkstaden har stabiliserats. Det har t.o.m. talats om någon ökning på senaste tiden, och vi menar att ett statligt ingripande inte är motiverat. Vi tycker heller inte att det finns anledning att staten skulle gå in med en egen industri. Vi tror inte att det skulle vara någon lösning. Det finns andra exempel på att Statsföretag nu går in i verktygsmaskinindustrin tillsammans med privata företag, och det tycker vi är riktigt. Man gör det för att lösa en del av de problem som finns inom denna industri, och vi tror 173 att de diskussioner som pågår inom branschen leder till att man hittar de vägar som är nödvändiga för att rädda den här industrin. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Johan Olsson, utskottets värderade vice ordförande, är en förunderlig man. Han har den föreställningen att man kan dölja alla motsättningar med att säga: Ja, men vi är väl i stort sett överens. Han vispar runt i gröten litet grand och säger: Det skall man titta på, det följer ju regeringen, det förutsätter vi att regeringen gör, osv. Vi kan inte instämma i sådan allmän jolmighet. Vi vet ju att regeringen varken ser på saker och ting eller gör någonting. Jag vill peka på vissa saker som Johan Olsson säger som är ganska lustiga. Han förklarar att när det gäller ytterligare besparingar har han varit med om att säga att detta är riktlinjer för regeringens arbete, och så säger han: Är vi inte i stort sett överens, vi har ju sagt att vi skall behandla dem en gång till? Skillnaden är den, Johan Olsson, att vi har sagt att detta är inte några riktlinjer som vi har godkänt i förväg. Vi kommer att pröva regeringens alla förslag framöver. Johan Olsson har godkänt riktlinjer i förväg, men vi har inte gjort det. Det andra exemplet som jag tycker är så typiskt gäller de statliga företagen. Ja, men den uppgiften har ju de statliga företagen, säger Johan Olsson. Har de verkligen uppgiften att lägga fram ordentliga förslag om vilka investeringar de skulle kunna göra på kort sikt, om regering och riksdag såg till att de fick de resurser som behövs? Har man verkligen en sådan planering inom Statsföretag? Det påstår Johan Olsson alltså att de har. Efter att ha suttit tre eller fyra år i näringsutskottet och följt Statsföretags arbete borde Johan Olsson veta att detta är att fara med osanning. Så ser det inte ut. Företagen har inte den planeringen. Johan Olsson är rädd för att jag talar så mycket om motsättningar, och han undrar: Går det inte att komma sams? Nej, Johan Olsson det går inte att komma sams om att vi skall dölja de motsättningar som finns. Vi måste nämligen kalla svart för svart och vitt för vitt. Allting är inte grått, Johan Olsson. Johan Olsson har en helt annan uppfattning än jag i de här frågorna och driver en helt annan politik. A la bonne heure, godtag det då! Säg inte att vi är överens när vi inte är det.

Herr talman! Johan Olssons reaktion på den diskussion som förts mellan mig och Ingvar Svanberg är avslöjande. Det enda han kan förmå sig till är skadeglädje: Titta så oeniga de är! Men då har han ju missat någonting som är mycket väsentligt för en folklig rörelse, nämligen att kunna ha en självkritisk diskussion mellan olika riktningar för att pröva det som har varit och få fram något nytt och bättre. Det är ingen svaghet, Johan Olsson, det är en styrka. Nr 52 Det är vidare en svaghet att någon som helst kritisk och öppen diskussion icke förekommer mellan de tre regeringspartierna. I regeringskoalitionen råder i stället det destruktiva förhållandet att Johan Olssons parti mer och mer i ideologi, i argumentering och i praktisk politik underordnar sig och följaktligen mer och mer valpolitiskt äts upp av moderata samlingspartiet. m.m. Det vore därför kanske bra med litet kritiska dialoger i regeringskretsen också, gärna inför öppen ridå. Det är litet beklämmande, tycker jag, att se ett parti och en rörelse som så ofta för decentralismens talan nu vara den främsta förespråkaren för att skära ned de medel som skall disponeras för näringspolitik ute i länen. Vart har decentralismen tagit vägen då? Det är lika beklämmande att höra en representant för centerpartiet upprepa den gamla SAF-myten om att det finns ett köpkraftsöverskott och en överkonsumtion hos de vanliga människorna i landet. Alla människor, inkl. både Gösta Bohman och SAF-direktörerna, vet mycket väl att detta bara är ett politiskt spel. Det är ju inte alls svårt att läsa ut ur den officiella statistiken att de breda löntagarskiktens köpkraft i verkligheten har minskat. Det hela används ju bara för att angripa deras positioner. Det är intressant att se hur också Johan Olsson upprepar SAF propagandans och moderata samlingspartiets officiella åsikter när han säger att man måste minska konsumtionen för de breda folklagren för att få mera pengar till industrin. Men det är ju ingen brist på kapital till industrin! Man måste bara se till att det kapital som finns icke används för kapitalflykt ur landet, för spekulation eller för parasitisk placeringspolitik. Det är den saken det gäller. Det finns gott om kapital, men den beundrade marknadsekonomin använder det inte för produktiva investeringar. Och en anhängare av det privata storkapitalets frihet, som Johan Olsson nu i det moderata sällskapet har blivit, vill naturligtvis inte göra någonting åt det.
Herr talman! Jag har inte mycket att invända mot Ingvar Svanbergs replik. Han talar om svart, vitt, grått och sådana saker, men rent konkret måste vi tala om de två reservationer som är aktuella här. Vi har ju utarbetat riktlinjer för hur de statliga företagen skall arbeta här i landet. De måste ha fria och vida ramar att arbeta inom. Det är deras uppgift att lägga fram förslag om hur de vill bedriva sin verksamhet, även om de skulle vilja expandera. Det åligger dem helt enkelt att ställa förslag, och det blir inte bättre om vi från riksdagen säger att de skall upprätta treårsplaner. Det vore ett ganska meningslöst yttrande från riksdagen. Vi konstaterar i stället, som vi i riksdagen ofta gör, att om saker och ting är på gång, har man ingen anledning att på nytt säga till. Det här gäller saker som åligger Statsföretag. När man kommer med förslag, har regeringen att handla. Vi har inte på något sätt varit negativa till 175 att Statsföretag lägger fram bra förslag. När det gäller riktlinjer för det fortsatta arbetet på en del områden, som man tagit upp i sparplanen, tycker jag också att reservationen är tämligen onödig. Vi vet ju att det kommer förslag som vi i januari eller under våren får diskutera. Jag är överens med Ingvar Svanberg om att då först får vi ta sakdebatten. Det är meningslöst att nu diskutera detaljer som vi inte vet hur de kommer att utformas. Till Jörn Svensson vill jag säga att jag inte gav uttryck för någon skadeglädje över den ideologiska debatten mellan Jörn Svensson och Ingvar Svanberg. Jag bara konstaterade att det var en intressant debatt. Det skall bli mycket intressant att se hur ni lägger upp den diskussionen i fortsättningen, när ni skall redogöra inför väljarna för den industripolitik som de socialistiska partierna skall driva i det här landet under en kommande valperiod. Vad gäller utvecklingsfonden, som Jörn Svensson syftade på när han sade att vi ville dra ner resurserna ute i länen, har man sagt att nästa budgetår skall det inte utgå ytterligare lånemedel till dessa. I stället vidgar man ramarna för utvecklingsfonderna när det gäller att ge statliga garantilån via de privata bankerna. Därmed behöver det inte bli någon medelsbrist. Om det blir brist på medel finns också möjligheten att komma med anslagsframställningar till riksdagen. Det har man gjort tidigare, och den möjligheten bör man kunna utnyttja om det finns goda förslag som man behöver pengar till.
Herr talman! Egentligen är denna diskussion meningslös — vi talar förbi varandra, Johan Olsson och jag. Han kommer tillbaka till detta med statliga företag, och låt mig poängtera hur olika vi ser på detta. Johan Olsson säger: ”Det är väl ingen som har hindrat de statliga företagen att planera och lägga fram förslag. Och vi kommer troligtvis inte att gå emot de förslagen.” Men det är inte detta saken gäller. Aktieägaren borde säga till Statsföretag: ”Nu förväntar vi oss att ni verkligen planerar och skapar ny sysselsättning utan att vara låsta av att ni just nu inte har några pengar. Gör den här planeringen och kom sedan till regering och riksdag med den, så skall vi se om vi kan skaffa fram pengar till investeringarna.” Då säger Johan Olsson: ”Ja, men det är väl bra om vi inte går emot när Statsföretag kommer med detta.” Det är en underlig inställning. Men den bottnar i hans syn på näringslivet över huvud taget. Näringslivet som sådant är någonting som Gud har skänkt till det svenska folket och som skall ge det alla goda gåvor. Och vi skall inte göra någonting åt detta näringsliv. Nej, vi skall bara vänta på att alla dessa goda gåvor ramlar över oss. Samma sak är det med Statsföretag. Jag föreställer mig att de statliga företagen borde drivas på ett något annorlunda sätt. Men i varje fall föreställer jag mig inte att de skall ha en aktieägare som säger: ”Vi skall inte gå emot vad ni föreslår, men vi kräver ingenting av er. Ni behöver inte göra någonting.” Det är en bedrövelse att behöva höra ett sådant uttalande.
Herr talman! Jag vill bara till Johan Olsson göra den kommentaren att det är mycket som skall bli intressant inför valet 1982.

Det skall också bli intressant att se huruvida centerpartiet kommer att ställa upp på den datoriseringsutveckling som nu är förberedd och planerad i Sverige och som kommer att få mycket farliga konsekvenser, som kommer att leda till skärpt maktkoncentration och våldsam utrationalisering av arbetare och av arbetets yrkesinnehåll, eller om ni vill förespråka en annan ideologisk grund. Ni får bestämma er före 1982 om ni vill välja folket eller moderaterna.
Herr talman! Visst skall det, Jörn Svensson, bli intressant när centerpartiet presenterar sin linje i dessa frågor. Men jag tror inte att situationen kommer att bli den som Jörn Svensson nu föreställer sig. Vi har säkerligen många intressanta debatter att vänta på det ideologiska området. Jag hann inte nyss bemöta Jörn Svenssons påstående att vi inte har någon överkonsumtion i detta land. Vi kan enligt Jörn Svensson gå på i ullstrumporna och satsa statliga pengar. Det är nog nästan bara Jörn Svensson som inte inser att vi i detta land i dag har en överkonsumtion — en konsumtion som är större än vår produktion. För att fylla det gapet måste vi låna pengar både av svenska folket och i utlandet. Detta är en politik som inte håller i längden. Det är de flesta överens om. Därför måste vi vidta åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. Även till Ingvar Svanberg vill jag säga att det är detta som frågan gäller. Vi diskuterar här småsaker, och Ingvar Svanberg grälar ganska intensivt på regeringspartierna för det aktuella förslaget. Men egentligen är den kritiken mycket uddlös. Ni har med era reservationer i de allra flesta fallen sparkat in öppna dörrar. Vid varje möjligt tillfälle kritiserar ni regeringen för att skapa misstämning när det gäller regeringspartierna. Den inställningen är i grunden olycklig. Ni bidrar, som jag inledningsvis sade, till att skapa ett klimat i detta land som gör det svårare att genomföra nödvändiga åtgärder, åtgärder som utan tvivel de flesta medborgare vet att vi måste vidta. Jag tror att vi skall föra upp diskussionen på en något högre nivå i förhållande till det smågräl som här har förekommit om reservationer.

Herr talman! Innan jag kommenterar några av de reservationer som skrivits av socialdemokraterna tänkte jag helt kort göra några reflexioner 177 kring dagens industripolitiska situation. Som alla vet möter svensk industri i dag en utomordentligt hård konkurrens från andra länder. Detta gäller såväl för exportindustrin som för hemmaindustrin. Flera faktorer medverkar till detta, men några bör kanske särskilt framhållas. För det första har den övriga västvärlden i stort sett hämtat in vårt teknologiska försprång samt återhämtat sig från andra världskrigets sviter. För det andra tillkommer det en rad nya industriländer under varje decennium. Resultatet av den hårdnande konkurrensen kan avläsas i statistiken över industriproduktionen. Mellan 1975 och 1978 minskade den svenska industriproduktionen drastiskt, och i år blir industriproduktionen inte större än vad den var 1975. Under den senaste femårsperioden ökade däremot OECD-länderna sin produktion med ca 25 Jo i volym. Vid tankeexperimentet att vår egen produktion hade ökat lika mycket, hade vi — mätt i dagens penningvärde -— tillverkat för 60 miljarder kronor mer än vad vi nu gör. Det säger en hel del. Men den svenska industrins situation är också till stor del direkt avhängig det svenska kostnadsläget. Kostnadsexplosionen 1975-1977 har ännu inte reparerats. Många företag kommer aldrig att repa sig från den utveckling som då ägde rum. Värdemässigt hade svensk industri 1979 förlorat inte mindre än 15926 av sina marknadsandelar jämfört med perioden 1970-1973. För Sveriges del är det nu helt nödvändigt att industrins investeringar på nytt tar fart samt att kapaciteten kan utnyttjas fullt ut. Men det räcker tyvärr inte med att ställa lån på goda villkor till förfogande eller att bara tala om behovet av nyinvesteringar. För att investeringar skall komma till stånd krävs nämligen lönsamhet. Utan tvivel är det så, att lönsamheten är den helt avgörande faktorn för att investeringar skall äga rum. För den mycket viktiga verkstadsindustrin blev 1978 det sämsta året under hela efterkrigstiden. De konjunkturmässigt s.k. goda åren 1979 och 1980 blir lönsamheten inte bättre än den var när konjunkturen var som sämst 1967 och 1971. 1980 beräknas vart tredje verkstadsföretag gå med förlust. Räknar man om det i antalet sysselsatta betyder det att ca 60 000 arbetar i förlustföretag inom den industrin. Mot denna bakgrund är det, herr talman, också naturligt att oppositionen känner bekymmer över den situation som vårt land befinner sig i. I det fallet sitter samtliga demokratiska partier i samma båt. En stark svensk industri behövs för att betala vår import samt vår svällande offentliga sektor. Men jag tycker inte, om jag skall vara uppriktig, att nyheterna duggar speciellt tätt från oppositionen och socialdemokraterna. Vad är det man gör? Jo, lönsamhetstänkandet skjuts i bakgrunden till förmån för ökad samhällsstyrning och nya fonder. Tillsammans föreslås inte mindre än sex nya fonder och utvecklingsbolag. Att kalla detta för en näringspolitisk offensiv finner jag litet väl magstarkt. En riktigare beteckning vore att kalla det sysselsättningsfrämjande åtgärder för dem som anställs i de föreslagna fonderna och bolagen.

I och för sig kan man slå fast att den här tanken är god, men det finns redan i dag en hel del organ som knyter an just till industridepartementet — för löpande samråd och överläggningar mellan företrädare för regering, näringsliv, olika branscher och fackliga organisationer. Vi har exempelvis det näringspolitiska rådet, småföretagardelegationen och ganska många branschråd. Samrådet torde knappast bli bättre om man inrättar ytterligare institutioner. Inte heller torde staten få andra rekommendationer av näringslivet än de som ges redan i dag. De rekommendationer som näringslivet i dag vill ge är bl.a. följande två: för det första är det nödvändigt att vi försöker sänka de svenska företagens kostnadsläge och stärka deras konkurrenskraft, och för det andra måste vi tillåta en ökad lönsamhet. Näringslivet vill i dag, herr talman, inget hellre än att i möjligaste mån rå sig självt och utveckla sina idéer. Vad som fattas är en sådan lönsamhet att de här idéerna kan realiseras. I reservation nr 4 återkommer en gammal socialdemokratisk tanke, nämligen om inrättandet av en strukturoch utvecklingsfond. Fonden föreslås bl.a. tjäna som källa för särskilda utvecklingssatsningar och finansiering av investeringsprojekt med hög företagsekonomisk risknivå. Men även här, liksom i den föregående reservationen, gör socialdemokraterna enligt mitt sätt att se det grundfelet att man tror att ytterligare en institution är medlet för att få fart på industrins investeringar. Herr talman! Det råder i dag ingen brist på pengar — det kan jag helt hålla med Jörn Svensson om. Det fattas inte kapital — vad som saknas är lönsamma projekt. Om det skulle vara så att antalet institutioner vore avgörande för ett lands industriella framgång borde Sverige vara ett verkligt lyckorike för industriinvesterare. Tyvärr förhåller det sig inte riktigt på det sättet. Därför är de förslag som lagts fram från oppositionens sida ganska torftiga — för att använda Ingvar Svanbergs eget ord. Beträffande reservation nr 7 vill jag anföra att riksdagen 1979 uttalat sig för inrättandet av tre samhällsägda nationella utvecklingsbolag inom områdena energi, miljövård och transportsystem. Frågorna kring dessa utvecklingsbolag kommer att behandlas under år 1981 — det vet Ingvar Svanberg synnerligen väl. Socialdemokraterna vill nu gå vidare i texten och etablera ytterligare två utvecklingsbolag. Utskottsmajoriteten avvisar förslaget, och vi hänvisar till det omfattande utvecklingsarbete som redan bedrivs inom ifrågavarande områden. Så har vi den sista reservationen, som behandlar frågan om underleverantörernas ställning, och den reservationen är betecknad nr 13. Där krävs en översyn av underleverantörernas ställning gentemot enskilda köpare. Vi vill stärka underleverantörernas ekonomiska och juridiska ställning, konstate rade näringsutskottets ordförande i sitt inlägg alldeles nyss. Och visst är 179 underleverantörernas situation många gånger svår, men deras ställning beror ju till stor del på hur köparna lyckas att sälja sina varor. Sist och slutligen måste detta bli avgörande. Underleverantörerna är buffertar i samhällsekonomin, buffertar som ofta har en förvånansvärd flexibilitet när det gäller att ställa om sig. Det visade sig bl.a. i Göteborg, när varven hade en svår krissituation. Småföretagen, underleverantörerna, ställde om sig mycket snabbt. De fann nya produkter och klarade krisen ganska bra. De kunde verkligen ställa om sig till det som så populärt kallas för alternativ produktion. Men vad dessa företag verkligen behöver är ytterligare aktivitet från politikernas sida. Småföretagarpropositionen var på sin tid bra, för den hade ett reellt innehåll. Men vi behöver gå vidare. Vi behöver ytterligare en småföretagarproposition, och industriministern har aviserat att en sådan skall komma senast i början av 1982. Svensk exportindustri måste naturligtvis köpa varorna där man får bästa kvaliteten till de lägsta priserna. Med dagens kostnadläge missar naturligtvis många mindre och medelstora företag leveranser till exportindustrin. Jag vill i det sammanhanget säga att den dåliga lönsamheten självfallet också bidrar till en svag investeringsvilja när det gäller investeringar i denna kategori företag. Beträffande factoringverksamheten vill jag säga, Ingvar Svanberg, att några statliga insatser inte behövs. Kreditinstituten har under hård konkurrens bedrivit den här verksamheten under en följd av år, och det behövs inga nya statliga inslag i det avseendet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag konstatera att den svenska industrin håller en hög standard. Vi har många goda idéer. Vad som i dag utgör det största hotet är inte utländskt tekniskt försprång eller yrkesskicklighet, utan det är — jag upprepar det än en gång — Sveriges alltför höga kostnadsläge gentemot utlandet samt den därmed förenade låga lönsamheten. Med detta konstaterande, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag skall inte starta någon ny lång debatt med Erik Hovhammar vid denna sena timme, men jag måste få fråga honom en sak som han får hjälpa mig att klara ut. Erik Hovhammar säger att orsaken till att det går dåligt för den svenska industrin är det höga kostnadsläget. Men vad beror detta höga kostnadsläge på? Beror det på lönerna och på löneutvecklingen? Då kan vi gå till OECD:s statistik som mäter lönekostnaden i olika länder per producerad enhet och se om den kan hjälpa oss att få reda på hur det förhåller sig. Den visar nämligen att sedan början av 1960-talet fram till mitten av 1970-talet ökade de svenska lönekostnaderna per producerad enhet mycket mindre än i det överväldigande flertalet andra kapitalistiska industriländer. Det var egentligen bara i USA de ökade ännu mindre. I Japan och Italien ökade lönekostnaderna Nr 52 per producerad enhet under denna period mycket mer än i Sverige. Så inträffade ett par år strax efter mitten av 1970-talet där det i någon mån vände och blev på motsatt sätt. Men att döma av denna OECD-statistik och den statistik som också ges ut av Svenska arbetsgivareföreningen har det därefter Besparingar i blivit en återgång så att stegringen av de svenska lönekostnaderna per statsverksamheten, producerad enhet i förhållande åtminstone till genomsnittet av OECD m.m. länder varit mindre. Vad visar oss detta? Jo, det visar att kostnadsläget och kostnadsbekymren inte kan ha berott på löneförhållandena och lönernas utveckling utan de måste ha berott på något annat. Kanske har de rent av berott på att det finns dåliga företagare eller företagare som inte nyinvesterar utan alltför mycket sysslar med spekulation, ty på lönerna kan detta ju inte bero, vad jag kan förstå av tillgängligt material. Kan Erik Hovhammar förklara för mig vad det beror på?
Herr talman! Först och främst vill jag säga till Jörn Svensson att vi i Sverige har tillgång till mycket skicklig och kvalificerad arbetskraft, en väl skolad arbetskraft. Jag tror också att vi i det stora hela har skickliga och dugliga företagare. När det gäller kostnadsläget vet vi ju att Sverige ligger mycket högt. Vi har ett högt löneläge. Jag ger dock Jörn Svensson rätt i att det finns länder som i dag måhända har ett ännu högre löneläge än vi har, men vi ligger högt i tabellen. Företagen har under årens lopp fått en mängd avgifter — ökade arbetsgivaravgifter. Det har lagts stora sociala kostnader på företagen, och de drabbar inte minst de små företagen, som är synnerligen arbetsintensiva. De företag som har tillgång till en stor maskinpark och som använder förhållandevis få medarbetare i förhållande till omsättningen drabbas inte av dessa problem, men det lilla företaget som är arbetsintensivt drabbas mycket hårt. Arbetsgivaravgifter och sociala kostnader har alltså medverkat till att vi från svensk sida har ett dåligt konkurrensläge. Vi har en lönsamhet som inte är så särskilt tillfredsställande. Om Jörn Svensson litet grand ser efter vad de s.k. börsnoterade företagen utdelar, finner han att det är ganska litet. Jag nämnde nyss från verkstadsindustrin en färsk siffra som visar att en tredjedel av alla de företag som är anslutna till verkstadsindustrin — Sveriges verkstadsförening — går med förlust, och det handlar om 60 000 anställda. Dessa siffror säger kanske en del om de problem som företagen i dag har att brottas med. Vi tycker därför att de förslag som regeringen här lägger fram i olika propositioner i alla fall är ett ärligt försök att få en bättre tingens ordning till stånd enligt vår uppfattning.
Herr talman! Erik Hovhammar viker undan i den här frågan. Nu börjar han plötsligt tala om lönernas absoluta höjd, men det är inte alls det saken gäller. 181 Nr 52 Om lönekostnaderna skulle ha haft någon negativ betydelse för föränd Tisdagen den ringarna av den svenska industrins konkurrenskraft så måste lönekostnaden 16 december 1980 PerPproducerad enhet i Sverige, sedd över en längre period, ha stigit mer än i övriga länder. Men det har den inte gjort. Då kan man alltså konstatera att Besparingar i det inte beror på att lönekostnadsutvecklingen varit ogynnsammare i Sverige statsverksamheten, än i OECD-länderna i allmänhet. Den saken är klar — och det bestrider alltså m.m. Erik Hovhammar inte heller i sin replik, utan han talar i stället om någonting annat, nämligen timlönerna. Sedan kommer vi till beskattningen. Där tror jag inte heller att man kan påstå att den samlade skattebördan på privatföretagen stigit mer i Sverige än i andra länder. Det har den definitivt inte gjort. Tvärtom har företagen under årens lopp fått en rad olika förmåner som möjliggjort för dem att genom avskrivningar och på annat sätt minska skattebördan jämfört med vad som var fallet i början av 1960-talet. Grunden måste alltså ligga någon annanstans för det här dåliga sättet att hävda sig på exportmarknaden. Är det kanske så att man flyttat ut industrier och kapital och att landet därför i ökad utsträckning på grund av denna politik — som inte står i nationens intresse och som lett till att det produceras mindre i landet — blivit tvungen att köpa in mer än tidigare och att obalansen i de utrikes betalningarna kommer av det? Kärnan i mitt resonemang är ju att det är på näringslivets sida och på det kapitalistiska systemets sida som den verkliga förklaringen är att söka. Att det är dålig lönsamhet beror ju på att det är kris i herr Hovhammars system.

Herr talman! Jag förmodar att Jörn Svensson med uttrycket ”Hovhammars system” menar marknadsekonomin. Då vill jag påstå att det systemet — marknadsekonomin och fri ekonomi över huvud taget — visat sig betydligt mer framgångsrikt än det system som Jörn Svensson förespråkar, nämligen socialism och planhushållning. Det går an att titta på en del olika länder och göra de jämförelserna. Den debatten skall vi emellertid inte föra här i kväll, men jag vill ändå säga detta eftersom Jörn Svensson kom in på det här problemet. Kostnadsläget totalt sett i Sverige är mycket högt — det kommer vi inte ifrån. Det stora flertalet företag — de mindre och medelstora företagen — har drabbats av olika påslag. Vi har från vårt håll krävt en rejäl sänkning av skatten på exempelvis det kapital som arbetar i familjeföretagen. Och i familjeföretagsskatteberedningen har bl.a. socialdemokraterna chans att visa var de står. Vi gör en positiv insats som innebär att småföretagen kan leva vidare! Jag kan ta ett annat exempel. Det gäller provanställning. Vi har försökt att få genomfört att få anställa ungdomar på prov. Här finns det också möjligheter för alla, inte minst för Jörn Svensson, att göra en insats — att se till att företag får möjlighet att anställa ungdom på prov i sex månader. Det 182 skulle innebära att tiotusentals ungdomar skulle få ett meningsfullt jobb. Det är bara några saker som jag kan peka på. Jag kan fortsätta listan, men Nr 52 jag tror inte att det behövs. Alla som sysslat med näringspolitik i Sverige vet i dag var problemen ligger. Och de vet också vad som behövs för att få fart på hjulen. De propositioner — jag upprepar det — som den här regeringen lagt fram syftar just till att få i gång en ökad aktivitet i näringslivet, och det behöver vi sannerligen i dag.

Herr talman! Beträffande fjärde AP-fonden kan det konstateras att socialdemokraterna inte vill nöja sig med de ytterligare 600 miljoner som regeringen vill tillföra fonden. De vill backa på med ytterligare 400 miljoner till sammanlagt 1 miljard. Eftersom pengarna någonstans måste tas, skulle ett sådant beslut innebära att de övriga AP-fonderna fick nöja sig med ett 400 milj.kr. mindre belopp. Det skulle drabba dem som lånar ur dessa fonder, bl.a. kommunerna. Resultatet kunde t.ex. bli mindre pengar för lån till bostadsbyggandet och daghemsbyggandet. Vad förslaget möjligen också visar på är ett växande förtroende inom socialdemokratin för det privata näringslivets möjligheter att förvalta lånade pengar, så att de bevarar sitt värde och kommer till god användning. Detta är positivt, herr talman, och noteras med tillfredsställelse. Näringslivet är inte en gåva, skänkt av gudarna till det svenska folket, och det håller jag helt med Ingvar Svanberg om. Men frågan är väl ändå om inte socialismen är av djävulen. Därför är det också klokt att låta fjärde AP-fondens andel av kapitalet i de börsbolag den går in i uppgå till högst 10 96. En sådan andel av kapitalet ger fonden möjlighet till ett verkligt inflytande men ändrar inte företagens karaktär. Därför säger utskottsmajoriteten också nej till det socialdemokratiska förslaget om att 10-procentsgränsen skall bort när det gäller fjärde AP-fondens rätt att köpa in sig i företag. Herr talman! Det är nu knappt ett och ett halvt år sedan fonden för industriellt utvecklingsarbete tillkom. Det är därför ännu för tidigt att söka utvärdera vad fonden uträttat och uträttar. Men uppenbart är att fonden kan, om man finner anledning därtill, medverka både vid tillkomsten och vid finansieringen av stora utvecklingsprojekt som är av nationell betydelse. Därför kan utskottsmajoriteten inte finna att det i dag finns behov av en särskild delegation för att leda arbetet med sådana projekt. Bottnar inte också detta socialdemokratiska förslag — som så många andra — i en övertro på politikers och administratörers möjligheter och förmåga att välja ut framtidsprojekt och att leda arbetet med att förverkliga dessa? Vi tror inte att det är genom nya organ av det slag som socialdemokraterna här föreslagit som man kommer till rätta med obalansen i svensk ekonomi och med det kärva företagsklimatet. Frågan om offentlig upphandling som ett industripolitiskt medel kan förtjäna att diskuteras mer än vad som hittills har gjorts. I det sammanhanget 183 finns det all anledning att ta till vara kunskaper och initiativkraft hos samt att stimulera produktion och sysselsättning i de verkstadsrörelser som är knutna till affärsverk och myndigheter. Hur detta skall gå till diskuteras f. n. i den s.k. samverkutredningen. Något behov av att genom ett riksdagsuttalande förekomma utredningen finns inte. Men frågan om offentlig upphandling kan förtjäna att belysas också i ett större sammanhang. Vi har många värdefulla erfarenheter av vad samverkan mellan den offentliga sektorn och näringslivet har betytt när det gällt att få fram ett svenskt kunnande och en internationellt konkurrenskraftig svensk teknik. Det är i hög grad angeläget såväl för regeringen och myndigheterna som för näringslivet och facket att man diskuterar och tar de initiativ till gemensamma åtgärder inom detta område som kan behövas.

Herr talman! Frågan om jettrafiken på Bromma flygplats är en det långa lidandets historia. De flesta har vid det här laget glömt att detta är en fråga som vi har arbetat med sedan slutet av 1950-talet. När planet Caravelle 1959 introducerades i den svenska flygplansflottan ledde detta omedelbart till mycket stora klagomål, vilket i sin tur ledde till att jettrafiken den gången måste avvecklas på Bromma. Det medförde att utrikestrafiken flyttades till Arlanda. Då skedde inrikestrafiken med Metropolitanplan. Så småningom kom den tid då jetplan måste introduceras också i inrikesflyget. Det var planet DC-9 som då blev aktuellt för SAS del. Det visade sig dock att det från bullersynpunkt var en orimlighet att behålla denna jettrafik på Bromma. Och efter diverse turer blev man ense om att den del av inrikesflyget som då var jetburet måste flytta från Bromma. För andra gången bestämdes att all jettrafik skulle upphöra på Bromma. I början av 1970-talet kom så den tid då Linjeflyg behövde gå över till jetplan. Då startade en ny debatt. Den har blivit mer långdragen än någon tidigare diskussion. Men 1972, när Linjeflyg bestämde sig för att introducera Fokker 28, sades det alldeles klart ifrån att detta måste ses som en tillfällig eftergift. Vi var vid den tidpunkten ganska rörande överens om att det var rimligt att Linjeflyg samtidigt som det tilläts gå över till jet skulle anta en plan för avveckling av jettrafiken på Bromma. Det uttalades att denna trafik skulle vara avvecklad till 1978. Regeringsskiftet 1976 ledde till att vi, på olika sätt, fick en omprövning av detta beslut. Jag skall inte dra alla detaljer — det finns ingen anledning att trötta kammaren med det.

Man fastställde också att ljudemissionen från de flygplan som trafikerar Bromma flygplats från angiven tidpunkt — dvs. från juni 1981 — skall vara minst 9 decibel lägre än den som avges från Fokker F-28 4000. Man kan säga att det här egentligen var det slutgiltiga bud som borde ha gällt. Den dåvarande folkpartiregeringens företrädare sade i debatter både ute i landet och här i riksdagen att det beslut som koncessionsnämnden för miljöskydd skulle fatta skulle också regeringen följa. Men efter det beslutet har vi återigen fått se försök att förhala frågan om ett ställningstagande till att flytta jettrafiken från Bromma. Det har naturligtvis lett till en ganska omfattande debatt. Miljöproblemen på Bromma behöver nog inte beskrivas, jag antar att de allra flesta är medvetna om dem. Flygtrafiken stör stora delar av befolkningen i den här regionen. Det finns beräkningar som visar att bortåt en kvarts miljon människor varje dag störs av bullret. Det är naturligtvis inte ett buller som kan jämföras med det på en normal flygplats i Sverige. Det här är enstor flygplats, också internationellt sett, beroende på att allmänflyget ärså omfattande på Bromma, med över 100 000 flygrörelser sammanlagt om året. Det betyder att det under vissa perioder av dygnet går upp eller ner ett plan varje en och en halv minut, vilket naturligtvis innebär betydande bullerstörningar. Det finns internationella medicinska undersökningar gjorda, som jag inte kan gå närmare in på eftersom jag inte behärskar alla detaljer i den debatten. Men jag vill säga att undersökningsresultaten är tillräckligt illavarslande för att man inte skall nonchalera dem helt och hållet. De visar att det kring stora flygplatser, som är belägna på samma sätt som Bromma, uppstår betydande psykiska skador på människorna.

Även om vi inte i detalj kan säga vad det betyder på Bromma, så är de mycket noggranna undersökningar som har gjorts internationellt tillräckligt illavarslande för att man också här skall se på vilka allvarliga följder den hälsovådliga bullerstörningen har vid en stor flygplats. Till detta kommer den ändring av flygtrafiken som Linjeflyg nu har gjort och den mycket starka ökning av flygtrafiken som har skett under senare år. Det kan räcka med att erinra om att antalet flygrörelser för inrikesflyget 1975 var litet över 6 000, medan det 1980 beräknas bli omkring 34 000. Det är givet att i och med den mycket kraftiga ökningen av antalet flygrörelser samtidigt med viss koncentration av dem, på det sättet att nästan alla plan lyfter och landar samtidigt eftersom tidtabellen är ordnad så på Bromma, har man kommit att få mycket svåra avgasoch luftföroreningsproblem. Den som strövar omkring Bromma en morgon när vindarna och lufttrycksförhållandena är sådana att det ger sig till känna kan under flera timmar uppleva en utomordentligt obehaglig fotogenlukt som ligger över landskapet. Men det är inte bara lukten som besvärar, utan i dessa avgaser som lägger sig över stora delar av bebyggda områden finns åtskilligt av stoff som det inte är särskilt nyttigt att inandas — det vet vi också från medicinska undersökningar. Herr talman! Detta sammantaget gör att miljöproblemen på Bromma är så omfattande att de ensamma egentligen räcker för att man skall kunna säga att det är nödvändigt att flytta jetflyget från Bromma till Arlanda. Men jag skall gärna säga att sedan jag börjat arbeta med den här frågan är det en annan faktor som kommit att bli avgörande för mitt ställningstagande, och det gäller flygsäkerheten. För mig är det en gåta att massmedierna inte mera har uppmärksammat de brister i flygsäkerhet som vidlåder Bromma flygfält. Det är naturligtvis inte så att vi flyger så att säga under säkerhetsmarginalen, för det skulle inte tillåtas, men vi flyger på Bromme flygplats med betydligt mindre flygsäkerhetsmarginaler än på någon motsvarande flygplats i Europa, och det är mycket anmärkningsvärt. Att det förhåller sig så beror på att Bromma är en gammal och nersliten flygplats. Den är byggd för väldigt länge sedan, när man inte alls ställde sådana anspråk som i dag. Därför är startbanan liten. Därför finns det inte någon särskild bibana vid startbanan. Det gör att om ett plan beroende på t.ex. en däcksexplosion skulle råka rulla av när det startar eller landar, så kan det planet rulla rakt in i de parkerade plan som står uppställda på Bromma. Det kan inte hända på någon annan flygplats av Brommas storlek, men Bromma flygplats är så organiserad att en avrullning som normalt inte är ett bekymmer på en flygplats skulle ställa till mycket stora bekymmer på Bromma flygplats. Vi vet också att bebyggelsen vid Bromma lägger sådana hinder i vägen — framför allt när man landar från Stockholmshållet — att det inte går att introducera normala flygsäkerhetsanordningar, vilket innebär att man landar på Bromma med mindre flygsäkerhetsmarginaler än man normalt har på en flygplats av den här storleksord ningen. Detta har naturligtvis uppmärksammats av Svensk pilotförening. Föreningen har till samtliga riksdagens ledamöter lämnat en skrivelse, i vilken man pekat på vad som måste göras ur flygsäkerhetssynpunkt om man skall ha kvar Bromma som flygplats. Det är ett mycket omfattande åtgärdspaket, fjärran från det som föreslås i regeringens proposition, som inte på något sätt tillgodoser de krav som Pilotföreningen ställer på flygsäkerheten på Bromma. Jag vill citera ur det här brevet, och jag beklagar att citatet innehåller många tekniska detaljer, men de som är insatta i detta vet vad det gäller så jag går inte närmare in på dessa detaljer. Piloterna säger: d) Banförlängning med 200 m över Bällstavägen” — observera det! — ”för att förbättra säkerheten mot avrullning. Luftfartsinspektionen har istället för banförlängning föreslagit uppvärmda säkerhetszoner på 200 m i vardera banändarna. Då detta aldrig tidigare prövats kan SPF inte acceptera den lösningen. Som alternativ till banförlängning kan möjligen godkända utrullningshinder accepteras. g) Hinderfriheten måste förbättras så att normerna för banklass II i allt väsentligt uppfylls. Detta för att säkerställa tillräckligt manöverutrymme vid felfunktioner vid start och landning. h) Uppställningsplattan för flygplan måste utvidgas för att säkerställa problemfri uppställning och taxning.

Herr talman! Oberoende av miljöproblemen är detta för mig ytterligare ett skälatt flytta jettrafiken från Bromma till Arlanda. Flygsäkerhetskraven i sig ärså starka att det är orimligt att tro att man skulle kunna få en god utveckling av inrikesflyget på Bromma flygplats med de betydande begränsningar som det här innebär för en utveckling av flyget. Till detta kommer ju att vi redan i dag har nått kapacitetstaket på Bromma med ett mycket betydande allmänflyg och ett växande inrikesflyg. Vad de som talar för Bromma flygplats mycket sällan aktualiserar, därför att det naturligtvis är en besvärande punkt, är att om vi skall ha kvar flyget på Bromma är man mer eller mindre piskad att omedelbart ta fram en tredje flygplats i Stockholm. Det finns ingen som i dag kan säga var en sådan flygplats skulle ligga. Redan i dag pågår ett slags smygutflyttning från Bromma till Barkarby flygplats för att det på det viset skall skapas utrymme för inrikesflygets expansion. Men alla vet att detta är något som så att säga sker utan att man egentligen har tillstånd till det. Det är alldeles klart att börjar detta ske i större omfattning kommer det att vålla mycket stora problem i regionen. Det är alltså även från kapacitetssynpunkt ganska nödvändigt att flytta jetflyget från Bromma till Arlanda, om inrikesflyget skall få de möjligheter att expandera som det, enligt min mening, bör ha och därmed bli ett riktigt folkflyg. Nu finns det beträffande Arlanda en sak som upplevs som ett problem. Jag måste säga att jag aldrig har lyckats förstå det, men jag menar att man ändå måste ta allvarligt på saken, eftersom så många betraktar den som ett stort problem. Det är detta att det sägs ta så mycket längre tid att ta sig till Arlanda än till Bromma. Som alla vet rör det sig om 15 minuters skillnad. Bussen till Bromma går 45 minuter och bussen till Arlanda 60 minuter före flygstarten. Vi menar att man kan förbättra marktrafiken till Arlanda. Man kan förkorta restiden för de nuvarande bussarna. Det kan man göra på det sätt som både landstingets och kommunens företrädare har försäkrat både riksdagen och trafikutskottet är möjligt, nämligen genom att ordna en bussfil från Norrtull in till centralen. Man kan också låta bli att ta omvägen förbi Hagaterminalen. På det sättet skulle man avsevärt förkorta restiden in till Stockholms centrum. Men redan när vi byggde Arlanda var vi medvetna om att det enda rationella sättet att ta sig ut till Arlanda är att använda sig av järnväg från Stockholms city till Arlanda. Detta förslag fanns med från början, men det har inte beaktats just därför att flyget inte kom att samlas på Arlanda på det sätt som först var meningen. Nu har en arbetsgrupp vid Handelshögskolan tillsammans med ASEA tagit fram ett utomordentligt intressant projekt. Vi kan inte i detalj se vad det projektet innebär, men det är så intressant att det bör bli föremål för en snabb utredning. Det bör framhållas att projektet, vars ekonomiska innehåll en del har ifrågasatt, har prövats mycket seriöst. Ibland försöker man att mot det här projektet anföra uppgifter från ekonomiska kalkyler — det kommer kanske fram senare i debatten — som SJ har tagit fram. Dessa uppgifter är emellertid helt vilseledande, eftersom det gäller helt andra kostnader, helt andra delar av järnvägssystemet på norra sidan och som naturligtvis inte kan belasta en trafik ut till Arlanda. Att det finns en beredskap för järnvägstrafik är också alldeles tydligt; markreservationer har gjorts hela vägen ut till Arlanda. T. o. m. Märsta kommun har gjort markreservationer i en sådan omfattning att det med relativt enkla medel går att arrangera en järnväg ut till Arlanda. Man måste vara inställd på att det naturligtvis tar några år. Men gör vi nu allvar av att flytta inrikesflyget till Arlanda, skall vi också göra allvar av frågan om marktransporterna ut till Arlanda. En seriös prövning av ett järnvägsalternativ är därför det enda som är verkligt framtidsinriktat. Därmed ökar möjligheterna att göra Arlanda till ett centrum för svenskt folkflyg — ett folkflyg som då blir tillgängligt också för en mycket stor befolkningsgrupp, nämligen för alla dem som bor i Uppsalaregionen och norr därom. Det är egentligen ganska märkligt att landets fjärde stad, som ju Uppsala är, skall ha så dåliga inrikes flygförbindelser som man har i dag. I dag är man beroende av att ta sig ända till Stockholm för att komma till närmaste inrikesflygplats. Med ett samlat inrikesflyg på Arlanda ökar alltså också befolkningsunderlaget för inrikesflyget. Om vi får ett samlat inrikesflyg på Arlanda också borde de som bor på små orter med små flygplatser kunna känna en viss trygghet, eftersom underlaget för flyget blir så väsentligt mycket större. Herr talman! Det finns också väsentliga ekonomiska fakta att anföra i det här sammanhanget. Åtskilliga uppgifter har redan kommit ut. Nils Hjorth kommer senare i debatten att redogöra för dessa fakta. Jag nöjer mig därför med att, mot bakgrund av de här anförda argumenten — det gäller alltså miljöfrågorna, flygsäkerhetsfrågorna och kapacitetsproblemen — säga att det finns så starka skäl för att varaktigt flytta jettrafiken från Bromma till Arlanda att vi nu bör fatta ett sådant beslut. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som är fogade vid trafikutskottets betänkande.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna står fast vid sin tidigare, många gånger redovisade, uppfattning att Bromma flygplats skall läggas ned. Varje ytterligare försening eller utdragning av ett beslut om att inrikesflyget skall flyttas till Arlanda måste avvisas. Den taktiken har moderata kommunikationsministrar praktiserat alltsedan dessa beträdde kanslihuset. Åsikten att inrikestrafiken vid Bromma skall flyttas till Arlanda, delas alltså inte av regeringen och största delen av de borgerliga ledamöterna i riksdagen. Ulf Adelsohn var tydligen väldigt länge betänksam huruvida han skulle våga lägga fram propositionen, med risk för att lida ett smärtsamt nederlag. Trycket från opinionen och pressens spekulerande tvingade dock tydligen fram en proposition och resulterade i förhoppningar hos borgerligheten om en till slut enad front. Så blir nu tydligen inte fallet. De moderata kommunikationsministrarna har — anser jag — på ett flagrant sätt satt sig upp emot tidigare beslut och principinriktningar om att inrikestrafiken för Brommas del skall bort under 1970-talet och att en avveckling skall ske så fort det är möjligt. De intressen som dessa ministrar representerar visar inte någon hänsyn till att många tiotusental människor dagligen utsätts för olidligt buller, helt oacceptabla luftföroreningar och påfallande säkerhetsrisker. Att de dessutom inte har en sammanhängande samhällsbild på grund av det stora flygplatsområdet tycks inte heller betyda något för dem som sätter sin flygbekvämlighet före människors hälsa och miljö. Bromma är inte nödvändigt för inrikesflygets framtid, som vissa krafter ivrigt försöker framhärda. När vänsterpartiet kommunisterna vidhåller sin uppfattning är det givetvis ur flera aspekter. De är inte minst miljömässiga med tanke på det enorma buller som Fokkerflyget åstadkommer, eller de enorma mängder fotogenavgaser som dessa flygplan vräker ut i starterna, eller de tubbanden på säkerhetsaspekterna som dagligen sker, med tanke på både banans längd m.m. och de motoravdrag som görs alldeles efter start. Alla borde vara medvetna om att de många tiotusental människorna i de berörda delarna av Stockholms kommun upplever nackdelarna av den intensiva flygtrafiken som mycket besvärande och hälsovådliga. I den debatt om Bromma flygplats vara eller inte vara som centrum för det reguljära inrikesflyget har säkerhetsfrågorna, miljöfrågorna och människornas välbefinnande fått skjutas åt sidan för ekonomiska hänsyn. Vänsterpartiet kommunisterna menar att det är just dessa undanskjutna frågor som måste ställas främst. De regionalpolitiska argument som framförts för ett kvarhållande av Bromma som inrikesflygplats måste väga lätt i förhållande till de argument som redovisats och som under denna debatt också kommer att redovisas för en flyttning av inrikesflyget till Arlanda. Bromma flygplats byggdes ju långt innan den nuvarande utvecklingen kunde anas, med stora jetmaskiner, med en bra bit över 100 000 flygplansrörelser per år, och innan säkerhetskraven blev så pass höga som de är i dag. Förutsättningarna för Bromma har under dessa år verkligen förändrats, och ingen inbillar sig väl att denna utveckling kommer att stanna upp. Därför kommer också förutsättningarna för ett fortsatt inrikesflyg på Bromma att ytterligare försämras. Det förefaller, herr talman, som om den borgerliga regeringen helt låter sig styras av vilka krav på flyget som ställs i styrelserummen i bankerna eller på bolagskontoren, eller hos några kommunalmän ute i landet och som har sin grundiatt de av bekvämlighetsskäl inte vill missa några tiotal minuter. Det är inte så, som regeringen försöker göra gällande, att det är folket som kräver detta. För dessa vanliga människor spelar den lilla tidsmarginalen mycket liten eller ingen roll. Det sägs i propositionen att Bromma inte enbart är en fråga för Stockholm utan är en för hela landet viktig fråga. Men det är trots allt så att de bekymmer som Bromma medför går ut över stockholmarna. Inrikestrafiken skulle gagnas av en utflyttning genom att då samtliga inrikeslinjer trafikeras från en och samma flygplats. Att samla alla dessa aktiviteter på en och samma plats är alltså till fördel vid omstigningar mellan olika linjer. Olika beslut har tillkommit efter borgarregeringens tillträde för att förhala och förändra besluten om en utflyttning till Arlanda. Tendensen att dra frågor i långbänk har tydligen spritt sig inom regeringskansliet. Flygets framtida utveckling i Sverige bör sättas in i ett större trafikpolitiskt sammanhang, där hänsyn måste tas till miljöoch energifrågorna. Det kan inte vara rimligt att en större del av gods flygfraktas när det finns avsevärt mindre energislukande transportmedel. En utveckling av järnvägsfrakten och sjötrafiken borde i stället ligga i riksdagens och regeringens intresse, då detta skulle medföra väsentliga besparingar av oljeprodukter och därmed naturligtvis också positivt påverka den ansträngda valutabalansen. En startande Fokker på den 2 kilometer långa startbanan drar lika mycket bränsle som 6 000 bilar på samma sträcka. Det är inte bara stockholmarna som dömer ut Bromma; det gör också Svensk pilotförening, en i sammanhanget inte ointressant grupp. Det är inte bara, som många tror, brommaborna som allvarligt störs av Fokkerflyget. Bullerproblemen berör Riksby, Abrahamsberg, Traneberg, Johannesfred, Ulvsunda, Mariehäll, Bällsta, Bromma kyrkoområde, Eneby. Men även de som bor längre ifrån, såsom på stora delar av Kungsholmen, Södermalm, Sundbyberg, Solna och övriga västerorter liksom även delar av sydvästra förorterna, störs tidvis kraftigt av bullret. Det rör sig alltså om ansenliga mängder av människor som störs i sina hem eller på sina arbetsplatser. Om flygplansrörelserna hade varit av så liten omfattning som de är på de flesta av de orter i landet där man påstår att Bromma måste finnas kvar för att flygförbindelserna inte skall äventyras, ja, då hade problemet varit avsevärt mindre. Jag tror inte att företrädarna för exempelvis Karlstad, Kristianstad, Borlänge m.fl. liknande orters väljare skulle acceptera att deras riksdagsmän skapade en situation för dem liknande den som de vill påtvinga stockholmarna. De som beskyller stockholmarna för bypolitik är själva de främsta bypolitikerna. De vill slå vakt om sina egna direktörers och andra näringslivsrepresentanters bekvämlighet på många tiotusental människors bekostnad. När jettrafiken startade på Bromma 1959 hade bullerstörningarna redan varit påfallande i 14 år. Jettrafiken medförde att dessa drastiskt ökade och också därigenom skapade en kraftig sanitär olägenhet. Därför kom sedan beslutet att flytta utrikestrafiken till Arlanda. Kvar blev inrikestrafiken med propellerplan samt också en tid framöver chartertrafiken. Även det s.k. allmänflyget blev kvar. I slutet av 1960-talet genomfördes vissa provflygningar med DC-9 som dock visade sådana resultat att de inte tilläts att trafikera Bromma. Hälsovårdsnämnden i Stockholm genomförde i början av 1972 bullermätningar i samband med provflygningar med Fokker F-28 och avstyrkte därefter jettrafik på Bromma. Den dåvarande regeringen beslutade att Linjeflyg skulle få utöva Fokkertrafik den begränsade tid som det ansågs att Bromma skulle vara kvar. Bortflyttningen skulle ha påbörjats 1973 och avslutats senast 1978. Till detta bör läggas att det beslutet byggde på en förhållandevis liten användning av Fokker. Det nuvarande utnyttjandet av dessa flygplan överskrider den tänkta användningen många gånger om. Endast 3 Fokker skulle då komma till användning mot nuvarande 13. tidsbegränsade tillstånden för fortsatt användning av Fokker, har byggt på Nr 53 den fasta övertygelsen att det endast var en tidsfråga innan en utflyttning till Arlanda var aktuell. Efter borgarregeringens inträde i kanslihuset har dock dessa förutsättningar ändrats. Besluten har därefter helt inriktats på att kvarhålla Bromma för fortsatt inrikesflyg, trots de allvarliga konsekvenser detta medför för den omkringboende befolkningen. Regeringspropositionen sätter sig över både miljöoch hälsovårdsnämnden i Stockholm och koncessionsnämnden för miljöskydd, allt för att tillmötesgå Linjeflygs och näringslivets intressen av en närliggande flygplats. Det främsta argumentet för en avveckling av Bromma har varit — och är kanske fortfarande — den allvarliga sanitära olägenhet som främst Fokkerflyget innebär. I koncessionsnämndens beslut från juli 1979 ingick att det nuvarande bullret skulle sänkas med 9 dBA fr.o.m. den 1 iuli 1981 för att man därigenom skulle uppnå ett acceptabelt resultat för omkringmiljön. Detta har regeringen ändrat till 3 dBA och 7 dBA att gälla från den 1 juli 1985. Det finns inga flygplan annat än på ritbordet som klarar de bullernormer som regeringen satt upp och som Linjeflyg säger sig vilja införa vid den angivna tidpunkten. Det troliga blir att ytterligare uppmjukningar kommer till stånd under tiden efter 1985 för att då försvara ett fortsatt jetflyg på Bromma. Sådan har taktiken varit från borgarnas sida, och så kommer den sannolikt att fortsätta att vara. Dessutom räknar luftfartsverket med att flygintensiteten kommer att öka med ungefär 5 90 varje år under 1980-talet. Detta skulle för Brommas del innebära att de f. n. ca 90 flygplansrörelserna per dag när det gäller jetflyg skulle öka till ca 150 å 160 motsvarande flygplansrörelser, dvs. landningar och starter, om det nu över huvud taget är så att Bromma kan ta den kapacitetsökningen. Det kommer alltså inte, som regeringen vill göra gällande, att bli väsentliga bullerförbättringar, utan tvärtom kraftiga försämringar i förhållande till nuläget. I en färsk undersökning beträffande luftföroreningarna framhåller miljöoch hälsovårdsförvaltningen i Stockholm att ”problemen är av sådan art att de enligt förvaltningens mening innebär sanitär olägenhet för de boende. Föreliggande rapport ger därför ytterligare tyngd åt kravet på att trafiken med Fokker F-28 på Bromma flygplats avvecklas snarast möjligt.” I den här rapporten redovisas hur klagomål från de omkringboende har ökat beträffande fotogenlukt men att även klagomål från mer avlägset boende, i t.ex. Vällingby, Nälsta och Traneberg, har inkommit. Fokkertrafiken orsakar mellan 20 och 45 20 av den totala mängden nedfallande stoft vid flygplatsen och dess närhet och mellan 20 och 50 26 av andelen bly i det nedfallande stoftet. Vid de fyra mätstationer runt Bromma som upprättats för dessa mätningar kunde två å tre gånger högre halter av polyaromatiska kolväten, däribland bensopyren, uppmätas än vid en mätplats utanför stråket. Undersökningen visar även att flyget bidrar med mellan 20 och 50 96 av totalmängden blyi svävande stoft. I genomsnitt bidrar 1 flygverksamheten med 30 å 40 96 av de uppmätta luftföroreningskomponenterna vid flygplatsens gränser. När det gäller lukt och sotnedfall störs ett område ända från Vinsta i norr till Traneberg i söder. En eventuell övergång till mindre bullrande plan, som regeringen förespeglar, skulle innebära att luftföroreningarna totalt sett skulle öka. Detta beror på att dessa plan har en mindre kapacitet och att därför antalet måste ökas. Även utvecklingen i övrigt kommer att medföra ökad trafikintensitet. Människorna i de berörda områdena kommer inte att få det bättre med regeringens förslag. Både det totala bullret och fotogenavgaserna skulle öka. 7 Även säkerhetsfrågorna förtjänar att framhållas tydligt i den här debatten. Bromma omges av livligt trafikerade vägar, och i dess närhet ligger bostadsoch industriområden. Det ligger både industrier och bostäder omedelbart under inflygningarna, vilket medför risker för allvarliga konsekvenser vid en eventuell olycka. Som bekant är det just vid starter och landningar som riskerna för olyckor är störst. Startoch landningsbanorna för de större flygplanen, alltså Fokkerplanen, har dessutom stora brister när det gäller utförandet. Svensk pilotförening har i skrivelser påtalat dessa brister och kräver också åtgärder. De åtgärder som behöver vidtas är inte små utan är verkligen kostnadskrävande och också till viss del omöjliga att genomföra under pågående användning av Bromma flygplats. Dessutom: även om dessa krav tillgodoses, kommer banorna ändå inte att motsvara nuvarande internationellt ställda anspråk på flygsäkerhet. Sannolikt kommer man på Bromma i framtiden inte tillnärmelsevis att kunna tillgodose de krav som kommer att ställas. Beträffande kostnadsfrågorna råder det oenighet på både kort och lång sikt. Utan överdrift torde man dock kunna kalla regeringens kostnadsredovisning en partsinlaga för de krafter som vill ha Bromma kvar till varje pris. Det material som Svensk pilotförening har presenterat visar å andra sidan att Brommaalternativet blir klart dyrare på både kort och lång sikt än Arlandaalternativet. Regeringen har dessutom vid behandlingen av koncessionsnämndens beslut slagit fast att Fokkerflygplanen måste bytas ut, om inrikestrafiken skall vara kvar på Bromma. Däremot har regeringen inte redovisat de kostnader som dessa flygplansbyten skulle medföra. Det är alltså fråga om ett rent vilseledande förfarande från regeringens sida. Däremot har kommunikationsministern varit snabb när det gäller att räkna in kostnaderna för en tredje bana på Arlanda. Anläggandet av denna bana är en åtgärd som behöver komma i fråga först 10, 15 eller 20 år efter det kostnadskrävande och nödvändiga flygplansbytet. Kontentan av det hela måste dock bli att Arlandaalternativet inte blir dyrare utan snarare billigare än Brommaalternativet. Brommas vara eller inte vara har av Brommaanhängarna gjorts till en fråga om minuter. Genom att föra en delvis falsk argumentation om vilken tidsvinst det vore att behålla Bromma har debatten drivits bort från de verkliga orsakerna till en avveckling. Det har för Brommaanhängarna varit svårt att avfärda de sanitära olägenheterna, och därför har de hellre Nr 53 diskuterat förlängningar av restider och minskningar av antalet resande. Att Arlandaalternativet medför längre restider står väl för alla utom allt Onsdagen den | tvivel, men att det skulle röra sig om så mycket längre restider att det s.k. folkflyget skulle äventyras är knappast troligt. För de vanliga resenärerna, som inte flyger så många gånger om året men som skulle utgöra kärnan i ett Janda flygplatser s.k. folkflyg, kan den något längre restiden till och från Arlanda inte vara mö något bärande skäl. För dessa borde det i stället vara en fördel att få hela inrikestrafiken samlad till en och samma plats. Det förefaller som om Brommaanhängarna tror att alla som reser med flyg skall till eller från Stockholm. Men alla de som tvingas att ha Stockholm som omstigningssta tion och som nu måste resa den avsevärt längre och krångligare vägen mellan Bromma och Arlanda för att byta flygplan vinner avsevärda fördelar av en Herr talman! Stockholms kommun har större behov av den mark som upptas av Bromma flygplats till bostäder, industriarbetsplatser och rekreation än av att upplåta den till en flygverksamhet som innebär en kraftig sanitär olägenhet. Det råder i Stockholm stark bostadsbrist, och möjliga områden för bostadsbyggnationer är små. Två av de tre väsentliga tillskotten är just flygplatser, Skarpnäcksfältet och Brommafältet. Men det är inte bara användningen av själva flygplatsen som är intressant. Även de intilliggande områdena är med bibehållet flyg, främst inrikesflyget, omöjliga att utnyttja. Ett sådant område är exempelvis det natursköna Minnebergsområdet, som är beläget vid Ulvsundasjöns strand. Där beräknas det gamla, avlagda industriområdet ge utrymme för ungefär 750 lägenheter. För invånarna i västerort skulle dessutom en nedläggning av Bromma medföra att de olika bostadsoch industriområdena skulle kunna förbindas med varandra. Man skulle slippa att färdas en halvmil för att komma från ena sidan av Bromma till den andra. Flygplatsen skär nu som bekant av det mesta av de naturliga kontakter som borde finnas i ett bostadsoch industriområde. Körvägen runt Bromma är f. n. nära 8 kilometer, och skulle säkerhetskraven uppfyllas innebär det en förlängning av huvudbanan som skulle medföra att omkretsen blev ytterligare 3-4 kilometer. Slutligen, herr talman: Vpk har i motioner krävt att Bromma skall läggas ned som flygplats, och vi vidhåller den uppfattningen. Men i dag är nödvändigheten stor av att det råder enighet om att inrikesflyget i första hand skall bort senast 1982, och därför ställer vi upp bakom de reservationer som är lagda och yrkar således inte bifall till våra motioner. Vi återkommer däremot vid ett senare tillfälle till kraven på att Bromma helt skall avvecklas som flygplats. Vi finner det orimligt att denna stora markareal upplåts till allmänflyget, eller direktörsflyget, som det rätteligen borde heta. Herr talman! Jag yrkar bifall till de fem reservationerna.

Herr talman! Reservationen 3 till trafikutskottets betänkande nr 8 är det mest anmärkningsvärda dokument som framlagts på mycket länge — om ens någonsin — i Sveriges riksdag. Reservationen bygger nämligen, liksom de socialdemokratiska partimotionerna 1979 81:113 på så grovt felaktiga basantaganden och så många sakfel och vilseledande formuleringar att aktstycket av dessa skäl kommer att bli historiskt. Det mest häpnadsväckande av de felaktiga basantagandena är att enbart Arlanda — utöver för allt utrikes-, reguljär-, charteroch fraktflyg — skulle räcka till för hela inrikesflyget under den tid framöver som alla storstäders flygplatsfrågor måste ses på. Det är ofattbart att s-motionärerna och reservanterna kunnat basera sina förslag och dessas förmenta fördelar på denna falska premiss. De har ju dock både av regeringspropositionen och av en mångfald tidigare dokument, bl.a. luftfartsverkets koncessionsansökan och koncessionsnämndens redogörelse för densamma, inhämtat att det främst av kapacitetsskäl behövs två större trafikflygplatser i Stockholmsregionen. Härom är den svenska luftfartsexpertisen fullständigt enig. Hur kunde herr Zachrisson i sitt anförande göra den tankesaltomortalen att man om man flyttar ut från Bromma bara behöver ha en flygplats i Stockholmsregionen, nämligen Arlanda, medan man om man behåller Bromma måste ha en tredje flygplats? Det är en ofattbar tankesaltomortal. Jag kräver att få svar av Bertil Zachrisson på följande fråga: Varför har de socialdemokratiska motionärerna och reservanterna helt försummat att behandla själva grundförutsättningen för att lösa Stockholms och hela landets så viktiga flygplatsfråga, nämligen problemet med antalet erforderliga flygplatser? Varför har de inte ens gjort en kommentar till propositionens kategoriska deklaration att det behövs två trafikflygplatser i Stockholmsregionen? Utan svar på denna fråga blir den här debatten meningslös. Jag vill fästa uppmärksamheten på den egendomliga och viktiga skillnaden mellan det socialdemokratiska partiets januarioch novembermotioner. I den första, nr 1351, krävs flyttning av all inrikestrafik till Arlanda. Allmänflyget skulle t. v. få vara kvar på Bromma. I novembermotionen, nr 113, med anledning av propositionen krävs däremot endast att jet-trafiken ”senast under andra halvåret 1982 flyttar till Arlanda”. Det innebär således att tillstånd ges för trafik med turbopropplan på Bromma inom ramen för regeringens bullervillkor. Min andra fråga blir därför: Vad vill egentligen reservanterna? De yrkar bifall till novembermotionen ”med anledning av” bl.a. januarimotionen. Skall det tolkas så, att sedan Linjeflyg flyttat ut till Arlanda med sin F-28-trafik, skall därefter all linjetrafik med turbopropplan också förbjudas på Bromma enligt januarimotionen? Eller skall det tolkas så, att reservanterna vill ha s.k. split operation, dvs. att all jettrafik förläggs till Arlanda under det att Linjeflyg eller andra företag får utöva turbopropflyg på Bromma i obegränsad utsträckning inom ramen för bullervillkoren? Det skall bli intressant att få svar på den frågan. Då reservationen inte ens ger en antydan till svar på dessa frågor måste jag tyvärr beteckna den som avsiktligt förvillande taktikspel.

Herr talman! Jag är personligen övertygad om att reservanterna och de socialdemokratiska partimotionärerna tyvärr bedriver ett rent taktikspel i syfte att uppnå det av många socialdemokrater klart angivna målet att Bromma flygplats skall slopas helt, så att den kan upplåtas för bebyggelse. ; Varken i de socialdemokratiska partimotionerna eller i socialdemokraternas reservation finns ett enda ord om den ominösa ”Tullingekonsekvensen” av att man slopar inrikesflyget på Bromma. De socialdemokratiska författarna har givetvis inhämtat såväl Gullnäs deklaration att om Linjeflyg flyttas till Arlanda, så ”uppstår mycket snart kapacitetsproblem”, som hans bedömning att en ny storflygplats för inrikesflyget, dvs. Tullinge-Getaren, måste vara färdig senast år 2010. Säkert vet också reservanterna att projektet att bygga en trafikflygplats vid Tullinge de facto redan utdömts både av regeringen i Brommapropositionen 1977 och av luftfartsverket i koncessionsansökan av främst ekonomiska, dvs, en miljardkostnad inkl. vägutbyggnader, trafikala — Tullinge ligger lika avlägset från stadscentrum som New Yorks internationella flygplats —, militära och miljömässiga skäl. Det sistnämnda gäller på grund av dels ett nytt bullerproblem i Tullinge, försvårat genom att även SAS inrikesflyg med tyngre plan skulle förläggas dit, dels skövlingen av rekreationsområdet vid Lida gård.

Då både reservanterna och de socialdemokratiska motionärerna talar sig varma för de förmenta fördelarna med att ha allt inrikesflyg förlagt till en enda flygplats, Arlanda, är det för mig ett ytterligare bevis för att de inte syftar till en lösning som bygger på att Brommas och Arlandas sammanlagda kapacitet skall vara grunden för flygplatsfrågans lösning. Av vad redan anförts framgår klart att det alternativ med ”allt inrikesflyg på Arlanda”, som reservationerna bygger på, helt enkelt inte finns. Reservationsförslaget bör kallas Arlanda-Tullingealternativet. Ett bifall till reservationen innebär att riksdagen binder sig för en utveckling som medför mångmiljardkostnader för samhället, förutom att den slår sönder förutsättningarna för ett effektivt inrikesflyg, och det gäller folkflyget, som ju bygger på lågprissystemet. Herr talman! Jag övergår nu till att behandla de fem olika reservationerna var för sig. De båda första reservationerna berör bussoch järnvägsförbindelserna mellan Stockholm och Arlanda. Den första går ut på att direkta snabbussar sätts in mellan city, dvs. Vasagatan eller centralstationen, och Arlanda. Poängen därmed skulle vara att man kunde spara in 7,5 minuter genom att köra förbi Hagaterminalen och att man därigenom således skulle tillgodose den förbättring i de kollektiva förbindelserna mellan Stockholms city och Arlanda som både den socialdemokratiska motionen och utskottet anser vara en förutsättning för att linjetrafiken skall kunna flyttas från Bromma till Arlanda. Förslaget vilar på ett flertal tankefel. Reservanterna tycks ha för sig dels att alla stockholmare bor inom promenadavstånd från Vasagatan, dels att de alltid tar flygbussen till Arlanda resp. Bromma. Men i själva verket åker en majoritet av flygresenärerna direkt med taxi eller privatbil såväl till Arlanda som till Bromma. Och den minoritet som använder flygbussen till och från Vasagatan måste så gott som alltid göra en flerstegsresa med tidsödande omstigningar och väntetider; man måste ju ta sig till resp. från Vasagatan med taxi eller privatbil, mycket ofta i kombination med tunnelbana, lokalbuss och/eller förortståg. Reservanterna borde rimligtvis ha insett att marktransportproblemets kärnpunkt är den genomsnittliga markresetiden till Arlanda resp. Bromma för hela den väldiga Storstockholmsregionen med alla förekommande färdsätt, direktresor såväl som flerstegsresor, och att det således är den genomsnittliga ökningen av restiden till Arlanda, jämfört med Bromma, som är den både trafikalt och ekonomiskt avgörande faktorn. Enligt två av varandra oberoende undersökningar, docenten Bo Lundbergs 1976 och justitiekanslern Gullnäs 1977, uppgår denna restidsskillnad till ca 35 minuter. Om den tidsvinst på ca 7,5 minuter, som enligt reservanterna skulle uppnås genom direktbuss på delsträckan Vasagatan-Arlanda, slås ut på alla flygtrafikanterna blir tidsvinsten blott ca 3 minuter, dvs. markresetiden nedgår från ca 35 till ca 32 minuter. Denna marginella tidsskillnad kan verkligen inte uppväga den försämring av markförbindelserna som uppstår för alla de flygtrafikanter som f. n. utnyttjar Hagaterminalen. Nr 53 I reservation 2 berörs frågan om en spårförbindelse till Arlanda. Enligt ett elevarbete vid Handelshögskolan skulle en sådan spårförbindelse gå på ca 530 milj.kr. Den myndighet här i landet som får anses rymma all nödig expertis på detta område är statens järnvägar. Och därifrån uppskattas investeringskostnaderna till 1,5 å 2 miljarder. men även 530 miljoner vore en avskräckande investeringskostnad, och man frågar sig vem som skall betala. Stockholms läns landsting säger blankt nej; så det är väl statliga medel som skall till. Är socialdemokraterna beredda att i nuvarande statsfinansiella läge betunga statskassan med utlägg i miljardklassen för detta ändamål? Att lägga en spårförbindelse till Arlanda är dessutom inte gjort i en handvändning. Och kan inte reservanterna liksom vi andra se miljöingreppen och de långa expropriationsmålen för en spårförbindelse som aldrig kan effektivt utnyttjas, eftersom Arlandaresenärernas tillskott till trafiken är för litet, och som därför blir en årlig förlustkälla i hundramiljonersklassen? Vad jag sade om bussförbindelsen från city till Arlanda äger också tillämpning i fråga om den spårbundna förbindelsen. Snabbtåget minskar blott restiden på kollektivdelen av flerstegsresan till Arlanda, en minskning som utslagen på alla flygtrafikanter bara reducerar den genomsnittliga ökningen i markresetid, jämfört med Bromma, från ca 35 till ca 30 minuter. Innan jag bemöter reservation 3, som är huvudreservation, vill jag också ta upp reservation 5, som talar om följderna av utflyttning av inrikesflyget till Arlanda. Bromma är ett hinder för inrikesflygets fortsatta utveckling, säger reservanterna. Alla utom de förstår att Brommas centrala belägenhet är en utomordentlig stimulans för inrikesflygets expansion och förvisso en förutsättning för att utan subventioner kunna trafikera på de kortare distanserna, t.ex. Karlstad, Jönköping och Borlänge. Även reservanterna inser att resonemanget är ohållbart och kräver därför att trafiken måste tryggas på de platser där den nu upprätthålls. Följden måste då bli att vi om några år har ett nät av olönsamma linjer, precis som vi redan har ett hos statens järnvägar — men nu i luften. Det stödet till SJ:s olönsamma linjer närmar sig miljardklassen per år, och det är svårt att sia om vad inrikesflygets olönsamma linjer kommer att kosta — men dyrt kommer det att bli. Reservanterna anser att en mängd frågor om inrikesflygets roll i trafikpolitiken måste utredas. Lufttransportutredningen räknar med att framlägga sitt betänkande i början på nästa år, och svaret på viktiga frågor kommer då att ges. Det är häpnadsväckande att reservanterna inte låtsas om existensen av denna utredning. Innan vi beslutar om nya utredningar, är det tillrådligt att invänta resultatet av sådana som strax blir färdiga. Herr talman! Återstår nu reservation 3 som berör kärnfrågan i dag, nämligen verksamheten på Bromma och Arlanda flygplatser. Här berörs bulleroch luftföroreningsfrågor jämte möjligheterna att avveckla F-28-flyget på Bromma samt säkerhetsoch kapacitetsfrågor. Gemensamt å ena sidan för trafikutskottets majoritet och regeringens 17 proposition och å andra sidan reservationerna är att båda vill avveckla F-28-trafiken inom en nära framtid. Skillnaden ligger i att detta enligt reservanterna bör ske genom utflyttning till Arlanda under senare hälften av 1982 och då till provisoriska anläggningar, under det att F-28-avvecklingen enligt propositionen och trafikutskottets majoritet bör ske enligt ettdera av två huvudalternativ. Det ena, som jag kallar ”planbytesalternativet”, innebär utbyte på Bromma av F-28-orna mot plan som är minst 7 dBA tystare — ett byte som torde kunna påbörjas just under andra halvåret 1982, om LIN beslutar sig för att köpa det kända engelska planet BAe 146. Det andra, som kan kallas ”F-28-utflyttningsalternativet” , innebär utflyttning av F-28:orna senast 1 juli 1985 — möjligen redan 1 juli 1984 — och därmed till nya ändamålsenliga permanenta anläggningar, bl.a. en helt ny terminal för hela inrikesflyget. Av dessa två alternativ vill jag för egen del starkt förorda planbytesalternativet. Reservanterna har alldeles fel när de på s. 24 i betänkandet anger att detta alternativ inte synes kunna uppfyllas. Jag vill också påtala det försåtligt formulerade påståendet att tillverkningsbeslut — jag hoppas att Tommy Franzén hör upp nu — ej skulle ha fattats för jetplan som är så tysta att de uppfyller regeringens nya, utomordentligt hårda bullervillkor. Utskottets ordförande och huvudreservant Bertil Zachrisson har vid besök tillsammans med mig och utskottets kanslichef Sven-Olof Runesten hos tillverkaren British Aerospace i mars i år med egna ögon sett att BAe 146 är i full produktion, och han känner givetvis också till att SAAB är en betydande underleverantör till detta plan. Jag vill i sammanhanget rekapitulera de välkända förhållandena att BAe 146 saluförs i en 87-sitsig och en 105-sitsig version och att de garanteras vara ca 8 resp. ca 7 dBA tystare än F-28. Jag vill också påminna herr Zachrisson om att LIN:s nye VD vid hearingen inför trafikutskottet den 25 november i år uttalade starkt intresse särskilt för den mindre versionen av BAe 146 på grund av att den med en hel dB överträffar regeringens krav på minst 7 dB under F-28-nivån. Jag vill här också slå fast att flygindustrierna sedan länge kan förutsäga nya flygplantypers bulleremission med mycket stor noggrannhet och att säkerheten härvidlag naturligtvis är särskilt stor om motorernas buller — motorerna står ju för den överväldigande delen av bullret — uppmätts vid prov med färdiga plan som är försedda med samma motor. Det är just vad som gäller för BAe 146, vars motor sedan ett par år är i dagligt bruk i plantypen ”Challenger”.

Det råder inte minsta tvivel om att dessa tre effekter sammantagna innebär en lösning som alla de miljövänner som också vill ha ett effektivt inrikesflyg Nr 53 säger ja till. Alldeles särskilt om de, som måste göras, tänker sig in i de Onsdagen den utomordentligt allvarliga miljöskador som ofrånkomligen uppstår vid 17 december 1980 Tullinge, när inrikesflyget i sinom tid måste flyttas dit, om Bromma slopas för ”Bromma torde f. ö. redan i dag ha nått sin kapacitetsgräns” står det i reservationen på s. 24. Detta är fullkomligt fel, för att inte säga osant. Antalet flygplansrörelser, dvs. starter och landningar, med F-28 är f. n. ca 35 000 per år. Linjeflyg räknar med att antalet rörelser med flygplan av denna eller något större storlek kan ökas till åtminstone 80 000 per år. Reservationens uppgift är således felaktig med ca 160 26. Att göra sådana fel, herr talman, måste anses vara att föra riksdagsledamöterna bakom ljuset. De måste kunna lita på att åtminstone de kvantitativa sakuppgifterna i reservationerna är korrekta. Enahanda gäller beträffande totala antalet flygplansrörelser. De var enligt propositionen ca 110 000 år 1979, varav ca 32 000 med F-28 och ca 9 000 med övriga plan i reguljärtrafik. Enligt tidigare beräkningar av luftfartsverket och Ingvar Gullnäs ligger kapacitetsgränsen för allt Brommaflyg vid ca 165 000 rörelser per år, en kapacitet som otvivelaktigt kan ökas väsentligt genom att plana ut trafiktopparna. Även om så inte sker, är reservationens uppgift att kapacitetsnivån redan uppnåtts helt felaktig. Reservanterna framhåller vidare på ett sätt som verkar som om det vore en anmärkning mot propositionen att ”den enda realistiska lösningen om man skall behålla Bromma som flygplats är att genomföra Gullnäsutredningens förslag”. Ja, det är just propositionens slutmål! I den anges ett totalt investeringsbehov vid alternativet ”Linjeflyg på Bromma” på 675 milj.kr., slutsumman för en successiv utbyggnad som i stort sett resulterar i ett realiserande av Ingvar Gullnäs huvudplan för disposition av Brommafältet.

Det finns förvisso ett kapacitetsproblem, men det gäller inte Bromma utan flygplatsbehovet i Stockholmsregionen. Att ”lösa” Stockholms flygplats kapacitetsproblem genom att slopa Bromma är värre än befängt. 19 Herr talman! Det finns åtskilliga punkter till i de oklara reservationerna som borde bemötas, men min tid inrymmer inte denna möjlighet. Jag hoppas dock få återkomma därtill i den fortsatta debatten. Valet i dag står mellan regeringens proposition, som ger tillräckliga valmöjligheter i framtiden när det gäller den slutliga strukturen av svenskt inrikesflyg, och den planlösa, kostsamma reträtt som reservationerna innebär. Jag yrkar, herr talman, bifall till alla delar av hemställan i utskottets betänkande 8 och avslag på samtliga reservationer. Innan jag lämnar talarstolen skall jag, herr talman, be att i all korthet få göra ett genmäle på Bertil Zachrissons inlägg. Bertil Zachrisson sade att regeringen har sänkt koncessionsnämndens beslut, trots att nämnden är den viktigaste instansen. Men koncessionsnämndens beslut fattades på en aning felaktiga premisser. Nämnden trodde nämligen på de uppgifter man fått från luftfartsverket att ett plan med 9 å 10 decibel tystare motorer skulle vara i luften om några år. Så blev det emellertid inte. Men nu har vi ett plan som klarar de nya hårdare bullerbestämmelserna. Bertil Zachrisson talade också om bullret i bostadsområdet Bromma. Försiktigtvis sade han att han inte kände till detaljer, och detta är mycket komplicerade frågor — vi talar bl.a. om dBA, flygbullernivåer osv. Jag skall inte heller tynga kammaren med sådant, men jag vill säga att utskottets majoritet är helt på det klara med att det för de kringboende förekommer besvärande bullerstörningar vid Bromma flygplats. Men det är just dessa bullerstörningar vi angriper med regeringens nya proposition. Vi gör ett verkligt angrepp mot de sanitära olägenheter som finns. Till skillnad från socialdemokraterna löser vi inte problemet genom att flytta bullret — vi kapar av det. Bertil Zachrisson anspelar på amerikanska undersökningar utan att ange någon egentlig sådan. Det finns alltid — det vet vi av erfarenhet i denna kammare — någon amerikansk undersökning som kan ge oss rätt i vilka frågor som helst. Jag kan som genmäle säga att jag vid besök på Los Angeles mycket stora flygplats, med helt andra bullerproblem än Bromma har, så sent som i april månad i år har fått besked om att man där gjort 'en undersökning som visar att 80 20 av dem som är störda av flygplansbuller är störda därför att de inte ser det aktuella TV-programmet obrutet, de talar i telefon och hör inte vad den andre säger osv. Det är psykologiska faktorer som gör att de blir störda. Jag kan säga att vi från utskottets majoritet lovar att vi skall göra allt vad som göras kan för att eliminera olägenheterna för de — inte alls tiotusentals, herr Zachrisson — kanske några tusen på Bromma som bor extra olämpligt och är extra utsatta. Vi skall hjälpa dem på alla sätt. Det ingår också i det framtida paketet. Lika väl som herr Zachrisson talar om spårarbeten och åberopar elevarbeten vid Handelshögskolan i stället för de auktoritativa källor vi har i olika myndigheter, åberopar han Pilotföreningens tidigare uttalande. Det är tyvärr lömskt beskrivet i reservationen som om Pilotföreningens drastiska uttryck att Brommas flygsäkerhet kommer att ligga under ett lågvattenmärke Nr 53 var skrivet i samband med propositionen, vilket ju är lögnaktigt. Detta sades i våras, förmodligen under stark upphetsning. Pilotföreningen har ju sedan i betydande delar tagit tillbaka vad man då sade. Men en sak är säker, och det är att i denna kammare skall man hålla sig till de ansvariga myndigheterna. Och den ansvariga myndigheten för luftsäkerheten i Sverige vid svenska flygplatser är luftfartsinspektionen. Dit får Pilotföreningen och flygbolagen vända sig. Här skall vi ta hänsyn till vad den ansvariga myndigheten säger. Det är fruktansvärt att herr Zachrisson målar upp bilden av Bromma som en riskflygplats av första ordningen, som en skamfläck bland Europas flygplatser. Jag är själv pilot, och jag bestrider att det herr Zachrisson säger är riktigt. Bromma är en utomordentlig flygplats i alla avseenden, och särskilt om den får den grundliga upprustning som nu förutsätts i propositionen. Sedan försöker herr Zachrisson bevisa att om man flyttar inrikesflyget till Arlanda så stiger befolkningsunderlaget för den flygplatsen genom närheten till Uppsala. Ja, befolkningsunderlaget stiger naturligtvis — men passagerarantalet sjunker. För de hundratusentals människor som bor på denna sida av Stockholm är ju inrikesflyget på Arlanda mycket mindre attraktivt — speciellt vid kortare distanser som nu kommer i farozonen — än om det ligger i Bromma. Herr Zachrisson har alltså helt fel. Om tio får det sämre och en får det bättre, så blir det inte bättre för alla elva, tvärtom. Jag ber att få återkomma senare i debatten.

Herr talman! Herr Clarkson började sitt anförande med att ösa en rad invektiv över reservanterna. Vi var grovt vilseledande, falska, osakliga, osanna och jag vet inte allt vad vi var. Det är dumt att föra debatten på den nivån. Det är helt självklart att vi har en mycket omfattande saklig grund för vad vi säger. Det räcker med att hänvisa till alla de uttalanden som har gjorts av myndigheter, föreningar, grupper, koncessionsnämnden för miljöskydd, Stockholms kommun och landsting. Det finns på riksdagens bord omfattande samlingar med sådana uttalanden. Så sent som häromdagen fick vi i våra brevlådor ett utomordentligt omfattande dokumentationsmaterial. Det finns alltså, herr Clarkson, en mycket stark saklig grund för att hävda att miljöstörningarna är mycket stora, så stora att de är betecknade som sanitära olägenheter. Flygsäkerhetsproblemen är också utomordentligt stora. Det är betecknande att utskottets företrädare egentligen nonchalerar de frågorna helt och hållet. Han övergår till att tala om tekniska trafikproblem, trots att i botten på hela den här diskussionen ligger omfattande miljöproblem och flygsäker 21 Nr 53 hetsproblem. Jag tycker att det är där man måste starta debatten om man vill Onsdagen den bli tagen på allvar. Vi Måste lösa de problemen, ck därefter får vi också se 17'december 1980 till att vi ordnar det för inrikesflyget på ett bra sätt. Kapacitetsproblemet är inte mitt problem. Det är faktiskt herr Clarksons problem. Genom det sätt på vilket ni lägger upp er argumentation för att ha flyget kvar på Bromma är ni nämligen tvingade att ta fram en tredje flygplats. Tullinge är sannerligen inte mitt problem, utan det är herr Clarksons. Arlanda har kapacitet för långt in på 2000-talet. Och bygger man den tredje banan någon gång i framtiden, så blir det — det vet herr Clarkson lika väl som jag-inga som helst bekymmer som vi i dag kan överblicka när det gäller att klara inrikesoch utrikesflygets problem. Däremot finns det ett betydande problem när det gäller allmänflyget i Stockholm och Stockholmsområdet. Därför måste vi ha Bromma flygplats kvar under nu överskådlig tid. Annars måste vi skaffa oss en tredje flygplats i Stockholm. Det finns naturligtvis flera lösningar på det, men det får ju Stockholms kommun och Stockholms läns landsting göra till sin huvudfrå

Herr talman! Låt mig med en gång konstatera att Rolf Clarkson är väldigt motsägelsefull i förhållande till regeringspropositionen. Genom hans inlägg avfärdades klart och tydligt allt resonemang om att flyget är på väg att bli ett folkflyg. Rolf Clarkson tog upp frågan om BA 146 och menade — han sade det inte, men menade det säkert — att jag och Bertil Zachrisson är ute i ogjort väder när vi säger att det ännu inte finns några plan annat än på ritbordet som uppfyller de normer som regeringen har beslutat om. Man kan möjligen modifiera Bertil Zachrissons och mitt uttalande och säga att man håller på att bygga det här flygplanet, men det är stor skillnad mellan att hålla på att bygga ett plan och att ha prövat det i praktiken. För att gå in på de frågor som egentligen är de väsentligaste när det gäller Bromma, bl.a. säkerhetsfrågorna, vill jag säga att det absolut inte kan vara lämpligt att mitt inne i ett så tättbefolkat område som området kring Bromma behålla en flygplats som hör till de mest trafikerade i Europa. Hälsovårdsnämnden i Stockholm har ju beräknat att antalet människor i västra Stockholm som bor intill ett stråk där inrikesplanen går ned för landning på Bromma uppgår till uppemot 140 000. Flygsäkerheten, dvs. säkerheten för personal och passagerare, måste naturligtvis sättas främst när man gör en samlad bedömning av det framtida inrikesflyget och av en flygplats som används för linjefart. En sådan flygplats måste uppfylla de krav i säkerhetshänseende som ställs nu och som framför allt kommer att ställas i framtiden.

Men låt mig återkomma till detta i nästa replik och nu beträffande bullret bara säga att de människor som bor i Bromma och dess omgivning under strejken i våras upplevde en pånyttfödelse. Helt plötsligt kunde de då höra fågelsången och känna vårluften. Det tycker jag att de skall få göra även i fortsättningen.

Herr talman! Jag försökte i min huvudplädering införa ett sakligt innehåll i debatten. Trafikfrågor ger litet utrymme för svammel och utsvävningar. I stort sett rör det sig om tekniska problem, och sådana problem kan definieras exakt och diskuteras med stor saklighet. Det är just de socialdemokratiska reservanternas brister härvidlag som jag har påtalat. Det finns nästan inte en rad i de svamliga reservationerna som en kritisk granskare inte kan sätta ett frågetecken efter. Reservationerna är formulerade på ett sätt som jag tycker att Bertil Zachrisson, f. d. statsråd och utskottets ordförande, borde ha hållit sig för god för att acceptera. Jag konstaterar än en gång att kapacitetsfrågan när det gäller Stockholmsregionen inte kan lösas utan att vi antingen har kvar Bromma eller också någon annanstans bygger en ny flygplats i miljardklassen. När det gäller luftföroreningsproblemen i Bromma måste man självfallet ta hänsyn till dem. Jag har väl inte sagt att flygmaskinerna sprider en doft av parfym och ambra över platsen, men jag bestrider att det är fråga om livsfarliga ångor som på något sätt hotar den fysiska hälsan där ute. Redan 1982 kommer de oförbrända kolvätena att minska med 97 96, vilket betyder att fotogenlukten kommer att minska kraftigt. Kolmonooxiden minskar med 80 90, och rökoch stoftutsläppen med ca 60 76. Detta är ånyo ett krafttag från regeringens sida när det gäller att komma till rätta med de sanitära olägenheterna. Bertil Zachrisson ville gärna uppehålla sig vid flygsäkerheten, men han säger att allmänflyget skall få stanna kvar i Bromma. Då blir det, Bertil Zachrisson, en kommunal angelägenhet. Försök inte att inbilla mig eller dem som tänker rösta på reservationerna att Stockholms kommun i längden kommer att ta på sig den stora kostnaden för hållandet av Bromma flygplats för enbart allmänflygets skull. Skulle Stockholms kommun göra det, kan man fråga sig varför inte Bertil Zachrisson begär att regeringen anslår nödiga medel för att höja just flygsäkerheten, som sägs vara så bristfällig på Bromma flygplats. Behöver inte allmänflyget någon säkerhet? Det är ju ologiskt att resonera som Bertil Zachrisson gör. Tommy Franzén säger att det som jag har uttalat om BAe 146 närmast är nys, för man har ju förut hört talas om plan som sedan inte kommer. Flygplanstillverkning är emellertid inte ett okänt hantverk. Man vet exakt vad som skall hända med flygkroppen.